Herr talman! Jag behöver inte fundera mer på det övervägandet, för jag vet, lika väl som herr Bengtsson, att riksdagstrycket går till regeringen, både reservation och betänkande. Båda de s.k. blockens uppfattningar finns representerade i handlingarna. Alltihop kommer nog att läsas, och jag hoppas att man rent av tar hänsyn till båda formuleringarna. Båda uttryckssätten representerar önskemål som hyses i riksdagen.

Herr talman! Bryggerinäringen står onekligen inför en betydande omvandling. Det var med anledning av detta vi förra våren bildade Brygginvest, som skulle få till stånd en nedtagning av den betydande överkapacitet som finns i branschen under någorlunda ordnade former. Det gällde även att motverka ett sådant skeende att vi inom en inte alltför avlägsen framtid skulle stå med ett enda monopolföretag inom bryggerinäringen i form av Prippsbryggerierna. Vi moderater var den gången ganska kritiska till den form Brygginvest fick. Vi hade helst velat se en form av strukturfond i stället för en omvandling. Brygginvests minoritetsdelägande i ett antal privata bryggerier kan naturligtvis diskuteras. Vi har dock accepterat fakta och den situation som i dag råder. Brygginvests direktiv var att ta fram en strukturplan för att kunna möjliggöra denna strukturomvandling på ett någorlunda vettigt sätt. Det gällde att underlätta omvandlingen och krympningen av bryggerinäringen till en rationell nivå. Ytterst är det här fråga om att ta konsekvensen av de tidigare beslut som fattats i denna kammare vad avser alkoholpolitiken och avskaffandet av mellanölet — beslut som lett till att bryggerinäringens naturliga försäljning minskat högst avsevärt. Att nedläggningar kommer att bli nödvändiga torde vara helt klart då det endast finns ett 70-procentigt kapacitetsutnyttjande inom bryggerinäringen. Det går i dag helt naturligt inte att framtvinga nedläggningar av privata företag, lika litet som det går — eller åtminstone är väldigt svårt — att förhindra nedläggningar inom såväl denna näringsgren som alla andra. Vilka skall då stödjas inom bryggerinäringen? Ja, denna fråga har diskuterats rätt mycket inom Brygginvest. Det har, bl.a. från Prippsbryggerierna, hävdats att rent rationellt sett skulle två tre bryggerier klara försörjningen av läskedrycker och maltdrycker i Sverige. Brygginvest har dock tagit hänsyn till riksdagens skrivningar föregående år och vill behålla upp till tolv bryggerier på olika ställen runt om i vårt land. I det närmaste alla bryggerier har i dag ekonomiska problem — framför allt lönsamhetsproblem, men vissa har även problem att klara soliditeten. Brygginvests strukturplan är för dagen under beredning i regeringskanslierna. Förhandlingar med olika bryggeriföretag är ännu inte slutförda. Jag vill även erinra om att oppositionen i detta sammanhang har egna representanter i såväl Prippsbryggerierna som Brygginvest. Ingen reservation har, såvitt jag kan förstå, förekommit i Brygginvests styrelse från socialdemokratiskt håll mot den strukturplan som man där arbetat med. Vidare har oppositionen i utskottet framfört att man vill förhindra nedläggningar av bryggerier under den tid man bereder strukturplanen. Jag tycker att man ändå skall ha klart för sig att av de bryggerier man närmast diskuterar har, av en i det närmaste helt enig Brygginveststyrelse, samtliga ansetts vara i farozonen som sådana bryggerier man inte tror på för framtiden. Vi kan självfallet inte dela ut några sysselsättningsgarantier när de: gäller vare sig bryggindustrin eller varvsindustrin. Vi kan aldrig garantera sysselsättningen på lång sikt, men självfallet skall vi vidta sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder och göra ansträngningar för att klara någon form av ersättningsindustri till de orter och de regioner som drabbas av bryggerinedläggningar. Jag vill dock erinra om att det gäller förhållandevis små enheter och en förhållandevis liten personal på varje ort. När det gäller bryggerinäringen är det inte fråga om de riktigt stora konsekvenserna. Vidare tycker jag att det är helt naturligt att det inte är vare sig riksdagens eller regeringens sak att fatta beslut om enskilda företags nedläggningar eller satsningar.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

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motionen 1774 av Karl-Eric Norrby och mig. I den har vi yrkat att riksdagen hos regeringen begär förslag som säkerställer driften vid Pripps bryggerier i Torsby. Vid flera tillfällen, så ock här i kväll, har man talat mycket om sysselsättningsläget i Värmland. Vi vet alla att det är bekymmersamt. Torsby kommun tillhör ju stödområde 5 och är en av de kommuner som har det svårast i Värmland. En nedläggning av Pripps bryggeri skulle medföra att 40-50 personer skulle mista sin sysselsättning. I förhållande till ortens storlek är detta lika mycket som om man skulle ta bort all varvsindustri i Göteborg. Vi måste ha klart för oss att på en ort som Torsby drabbas de friställda hårt. En nedläggning vore också ett hårt slag för kommunen, som förlorar skattepengar. Alternativa sysselsättningar finns inte. Enligt min uppfattning måste det vara fel att centralisera industrier i allmänhet och en så tung industri som bryggeriindustrin i synnerhet. Man får ju tunga, hårda transporter och dyrbara frakter. Vi motionärer ställer helt upp för att klara sysselsättningen för de anställda vid Pripps i Torsby. Det gör alla riksdagsledamöter i Värmland oavsett partitillhörighet. Men frågan är: Hur kan vi göra det på bästa sätt? Vi motionärer tycker inte särskilt mycket om utskottsbetänkandet och inte heller om reservationen. Varken utskottets förslag eller reservationen ger någon fullständig garanti för den utveckling som vi önskar. Eftersom Pripps är ett fristående bolag, som till 75 96 ägs av staten, är det bolagsstyrelsen som skall besluta. I betänkandet har angivits de formella skälen härtill, och det är välså att riksdagen inte kan gå in i bolagsstyrelsens ställe. Utskottet synes ha en positiv inställning men kommer likväl fram till ett avstyrkande av motionen av formella skäl. Vi motionärer tycker att något mer konkret skulle ha kunnat sägas från utskottets sida. Jagser att den ansvarige ministern är inne i kammaren. Och innan vi går till votering vill jag gärna ha svar på ett par frågor som jag riktar till budgetminister Mundebo. Kan vi räkna med att sysselsättningen säkerställs vid Pripps i Torsby? Kan vi räkna med att bolagsledningen, eventuellt i samarbete med regeringen, ger jobbarna en alternativ sysselsättning om det skulle gå så illa att bryggeriet läggs ned? Kan vi räkna med att besked om detta i så fall ges innan bryggeriet — mot alla tips — läggs ned? Jag vill gärna, herr talman, ha svar på de frågorna innan jag ställer något yrkande.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att förvånas över centerns dubbelspel i den här frågan. I motion 1774, som väcktes i januari, har man bl.a. begärt att riksdagen skall ge regeringen i uppdrag att säkerställa driften vid Pripps bryggeri i Torsby. Man motiverar det främst med att sysselsättningssituationen är så prekär som den är i Torsby kommun. Man har också många andra som jag tycker förnämliga motiveringar till yrkandet, bl.a. det som Bertil Jonasson tog upp i sitt anförande nyss, att det är olämpligt att centralisera en näring som den här på grund av transportkostnaderna. Men när vi nu kommer till realbehandlingen i kammaren och när vi har en reservation som helt stöttar upp den här motionen, då går man ifrån sina egna krav. Om man från centerns sida fullföljer sina ståndpunkter, så kan vi skapa garantier som räddar Torsby bryggeri från att läggas ned. Jag kan som sagt inte låta bli att förvånas över det här förfarandet, och jag hoppas fortfarande att Bertil Jonasson och kanske ytterligare någon mer på Värmlandsbänken stödjer reservationen, så att vi får en garanti för att bryggeriet i Torsby och sysselsättningen där kan bibehållas.
Herr talman! Jag fattar inte vad Elvy Nilsson menar med att vi driver ett dubbelspel. Det är väl bara fråga om vad som ger det bästa resultatet för jobbarna i Torsby. Vi skall inte stå här i kammaren och käfta i politiska termer om denna fråga — det gäller vad som ger resultat för jobbarna i Torsby. Det är också fråga om hur snart det kan ske. Det är detta bedömningen gäller, och det är därför som jag har ställt de här frågorna till budgetministern, som jag hoppas få svar på.
Herr talman! Vi skall lyssna mycket uppmärksamt på det svar som vi förväntar oss att få av budgetminister Mundebo. Bertil Jonasson talar sig varm för sysselsättningen i norra Värmland. I konsekvens med det bör givetvis Bertil Jonasson sedan rösta för sreservationen. Det har tydligen varit förenat med åtskilligt bekymmer för herr Jonasson, vilket framgick av hans inlägg här nyss, att komma fram till hur han skall ställa sig i den här frågan. Något mer konkret borde ha sagts i betänkandet, säger Bertil Jonasson. Ja, kan herr Jonasson tänka sig något mer konkret än formuleringen just i den socialdemokratiska reservationen?
Herr talman! Elvy Nilsson talar om konsekvenserna. Vi måste ju ändå ha klart för oss vad som står i reservationen: ”Regeringen bör snarast för riksdagen presentera en strukturplan och ett åtgärdsprogram för sysselsättningen på de berörda orterna.” Det är sådant som måste ta tid. Men vi vet inte ett dugg om vad det leder till. Kan man då få ett rakare svar, som vi finner mer positivt, så måste man ju gå på den vägen, om man vill hjälpa jobbarna i Torsby.
Herr talman! Näringsutskottet har i sitt betänkande givit en omfattande redogörelse både för bryggeriindustrins situation och för Brygginvests strukturplan samt redovisat sina egna bedömningar på ett så allsidigt och nyanserat sätt att jag inte hade tänkt medverka i debatten. Men Bertil Jonasson ställde ett par konkreta frågor till mig, som jag ändå vill svara på.

Av Brygginvests strukturplan framgår att produktionskapaciteten inom branschen f. n. utnyttjas bara till 70 90. Därför är strukturförändringar nödvändiga. Mot denna bakgrund har företagsledningen vid Pripps Bryggerier förhandlat med personalen på fyra orter. Jag vet att företagsledningen i dessa förhandlingar — i de fall det har varit nödvändigt att lägga ned eller begränsa verksamheten på några orter — har haft såsom utgångspunkt att söka medverka till alternativa sysselsättningar. När det gäller Torsby vet jag att företagsledningen har den utgångspunkten att maltdryckstillverkningen dess värre måste läggas ned hösten 1980. Men samtidigt räknar man med att läskedryckstillverkningen vid detta företag kan fördubblas och att några ordinarie anställda inte skall behöva friställas. I ett par fall kan pensionering bli aktuell, och i några fall kan visstidsanställda kanske inte få fortsatt anställning. Men de ordinarie anställda skall beredas fortsatt sysselsättning vid företaget. Den inriktningen har företagsledningen. Företagsledningen har även sagt att den vill bilda en arbetsgrupp med uppgift att söka förlägga annan verksamhet till Torsby. Jag kan naturligtvis inte ge svar som det tillkommer företagsledningen att ge efter förhandlingar med personalen och beslut i styrelsen. Men jag vill betona att företagsledningens bestämda inriktning är den att man skall kunna fortsätta tillverkningen i Torsby och behålla den ordinarie personal som nu finns i företaget. Det är den målsättning och den inriktning som företagsledningen har i de nu aktuella förhandlingarna. Självfallet är min förhoppning att verksamheten skall kunna fortsätta. Det överensstämmer med de intentioner som jag har givit uttryck för i kammaren vid flera tidigare tillfällen.
Herr talman! Jag vill gärna tacka budgetministern för det svar han har givit. Jag tycker att det har klargjort en hel del, även om det delvis innehöll sådant som kommit fram tidigare i debatten. Med tanke på sysselsättningsläget i Värmland har jag varit mycket fundersam över hur Pripps skulle ställa sig. Om jag nu har förstått budgetministern rätt, menar han att Pripps bryggeri i Torsby inte skall läggas ner och att sysselsättningen där kommer att säkras. Det blir inga nämnvärda friställningar, och om någonting oförutsett skulle hända, skall man ordna kompletteringssysselsättning vid Pripps. Det är vad vi har fått till svar här, och jag räknar med att budgetministern kommer att stödja alla åtgärder som man vill sätta in för att klara sysselsättningen. I så fall har vi ändå fått ett bifall till vår motion. Som jag nyss sade i en replik till Elvy Nilsson, måste det ta tid att få fram en strukturplan och ett åtgärdsprogram enligt socialdemokraternas reservation. Dessutom är det väl så att det kan bli vilken utgång som helst. Man har resonerat om detta förut, och jag har sett en del tidningsuppgifter om att Beijerinvest eventuellt skulle dra sig ur och att det finns risker för att sysselsättningen äventyras. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag, då jag finner att det ger mer resultat och ger resultat fort.
Herr talman! Mot bakgrund av de nya uppgifter som budgetministern lämnade är det ändå mer förvånande om centern inte kan ställa upp på reservationen, där vi helt enkelt kräver att bryggeriet i Torsby skall vara kvar. Kravet i reservationen sammanfaller ju med det löfte som budgetministern här uppenbarligen ger inför riksdagen. Jag skulle vilja ytterligare fråga budgetministern, om vi får räkna hans uttalande som ett konkret löfte att bryggeriet i Torsby får vara kvar. Enligt uppgift skall Pripps styrelse ha ett sammanträde på måndag. Kan vi då förvänta oss att Pripps fattar beslut som innebär ett löfte om att bryggeriet i Torsby får vara kvar, att nedläggningshotet är borta och att man i kommande MBL-förhandlingar skall komma överens om planerna på en fördubbling av läskedryckstillverkningen, osv.?

Herr talman! Låt mig tillägga följande med anledning av vad Elvy Nilsson nu säger. Kan vi förvänta oss, frågar Elvy Nilsson, att företagsledningen på måndag fattar beslut av visst slag? Jag vill då upprepa att det inte tillkommer mig att formulera några beslut som företagets ledning har att fatta efter överläggningar med de anställda. Företagsledningens inriktning vid de överläggningar som nu pågår är emellertid att i samband med att maltdryckstillverkningen måste läggas ned skall man fördubbla läskedryckstillverkningen och att ingen av de ordinarie anställda skall behöva friställas. Detta är den inriktning som företagsledningen nu har för sitt arbete. Jag skulle tro att den kommer att återspeglas i det beslut som man har att fatta på måndag. Men det är alltså inte min uppgift att i förväg ange vilka beslut som företagsledningen skall fatta. Som jag har sagt här i kammaren vid många tillfällen: Det är inte regeringen som fattar besluten. Företagsledningen gör det.
Herr talman! Budgetministern ger här en redovisning bl.a. av läget beträffande förhandlingarna i detta ärende. Det är ändå dessa jag tror på och som jag menar skall kunna ge ett snabbare resultat, och det är därför som jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Jag utgår då ifrån att regeringen och inte minst budgetminister Mundebo gör vad på dem ankommer för att föra detta i hamn.
Herr talman! Det är ju väsentligt att veta vilken vikt vi i detta fall skall tillmäta Ingemar Mundebos ord här i kammaren. Vad betyder det att han ger oss den föreställningen att bryggeriet i Torsby skall vara kvar? Där har man hitintills levt i den föreställningen att vad som föreslås är att bryggeriet skall vara borta 1982. Man har fattat ett beslut om att maltdryckstillverkningen skall bort. I MBL-förhandlingarna har inte nämnts någonting om fördubbling, garanti, att antalet sysselsatta skall vara oförändrat osv. Det är väsentligt om vi får uppfatta det som Ingemar Mundebo sagt som ett löfte, att han har sådana uppgifter att vi kan fara hem till Torsbyborna och säga: Vi behöver inte vara rädda längre! Torsby bryggeri får vara kvar.
Herr talman! Jag har redovisat företagsledningens uppfattning i de överläggningar som pågår. De ståndpunkterna är inte nya för dagen, som antyds här, utan man har arbetat med dessa under den senaste tiden. Det är också med detta underlag man går till beslut på måndag.

Herr talman! ”Detta är början till slutet för Torsbybryggeriet.” Så uttryckte sig i dag ordföranden i Värmlands LO-distrikt om Pripps aktuella planer på att lägga ner maltdryckstillverkningen vid bryggeriet i Torsby. Den bedömningen skiljer sig som framgår radikalt från den bedömning som budgetministern nyss har refererat här. Det pågår, som nämnts tidigare av Elvy Nilsson här, f. n. förhandlingar mellan företaget och de anställdas företrädare enligt den s.k. medbestämmandelagen om de aktuella inskränkningarna i Torsby. Alltför många fackliga företrädare har redan tidigare befunnit sig i den föga avundsvärda situation som Torsbyarbetarnas förhandlare nu är inne i. Framför allt när förhandlingar enligt MBL har gällt långt framskridna planer på att lägga ner eller flytta tillverkning så har det visat sig att lagen är verkningslös som skydd för de anställdas intresse att få behålla arbeten i sin hemort. Medbestämmandelagen har allmänt börjat kallas vid öknamnet ”tutan” med den innebörden att arbetsköparen alltid använder lagen för att tuta innan de anställda körs över. Det är alltså inte mycket att hoppas på för bryggeriarbetarna i Torsby i de pågående förhandlingarna. Det märkliga är att ett företag som väsentligen tillverkar för en hemmamarknad och som alltså har en lokal och regional avsättning för sin produktion, tillika ett företag som till 75 26 ägs av svenska staten, springer ifrån sitt sociala ansvar med ett vinstbortfall på 2 milj.kr. som enda bevekelsegrund. Det är alltså inte något krisföretag, inte någon krisbransch, som vi har att göra med. Det är i stället fråga om nya raska steg mot centralisering och monopolisering. Här finns det all anledning att stanna upp och undersöka vad som först kan göras regionalpolitiskt. Vi måste ju besinna vilken effekt ett bortfall av bara ett femtiotal arbeten, som det är fråga om i fallet Torsbybryggeriet, skulle ha i en glesbygdskommun som Torsby. En hårdhänt mekanisering av skogsbruket och utslagning av små och medelstora företag har under de senaste årtiondena drabbat Torsby kommun utomordentligt hårt och gett kommunen bestående glesbygdsproblem. En stor del av kommunens arbetande befolkning består i dag av långpendlare. Tidigare samhälleliga insatser för att bygga upp förädlingsindustrier i kommunen är i dag hotade av strukturomvandlingen inom skogsindustrin. De aktuella planerna på att flytta bort bryggeritillverkningen från Torsby till storstadsområdena upprör i dag hela den nordvärmländska bygden. Röster har höjts för en bojkott av Pripps varor för att skapa en påtryckning på det stora monopolbolaget. Det finns en vilja att på något sätt ta upp kampen för att arbetstillfällena skall bevaras i Torsby. Den värmländske LO-ordföranden vet vad han talar om. Han har själv sin dagliga gärning på bryggeriet i Torsby. I dag har han träffat några av sitt läns riksdagsledamöter. Han sade vid detta tillfälle också så här: ”Vi ser inte partipolitiskt på frågan. Detta är en ren vädjan till er.” Det värmländska LO-distriktet står bakom kravet på att arbetena skall finnas kvar vid Pripps i Torsby. De båda arbetarpartierna ställer också upp på detta krav. I valtider brukar även borgerliga partier hänvisa till sina många väljare bland LO:s medlemmar. Därför är det på sin plats att nu vädja till dessa partier, åtminstone de borgerliga ledamöter som är valda i Värmlands län, att i den här frågan ta en extra funderare och ställa upp på sina väljares krav. I synnerhet hoppas jag att länets centerpartistiska riksdagsmän fullföljer ansatsen i sin egen motion, där de begär förslag av regeringen som säkerställer driften vid Pripps bryggeri i Torsby. Utskottsmajoritetens skrivning ger inget stöd åt ert krav. Om ni inte vill betraktas som opportunister, så stöd reservationen! Ett stöd till reservationen kostar inte några pengar, det ger bara en nödvändig frist för att undersöka möjligheterna till en annan lösning som kan rädda jobben i Torsby.

Herr talman! Det var synd att Hugo Bengtsson inte var med när ordföranden i Värmlands LO-distrikt i dag var här och träffade värmländska riksdagsledamöter. Då kunde Hugo Bengtsson ha givit honom denna lugnande förklaring. Det är honom jag refererar, det är hans bedömning som jag har vidarebefordrat. Det är inte min egen bedömning, och jag söker inte sak med socialdemokratin i denna fråga.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig riktigt kort för att ta vara på tiden, men jag måste få säga ett par ord till Olle Göransson. Han uttryckte sig felaktigt när han sade att talesättet löd att det kommer surt efter som Arbogaöl. Det heter egentligen att det kommer efter som Arbogaöl. Vi får väl se om det som kommer efter i detta fall blir surt eller ej. Reservanterna, och även Olle Göransson, har kommit på efterkälken i sitt handlingssätt. Det är bra att de har kommit så småningom, men justeringen borde ha gjorts i ett tidigare läge, när styrelsen i Brygginvest behandlade denna fråga. Och jag vill gärna fråga Olle Göransson om han kan säga varför ingen socialdemokratisk representant reserverade sig redan då, vid källan. Detta handlingssätt kan ge upphov till misstanken att socialdemokraterna på den tiden inte hade det intresse som man i dag har. I reservationen framhålls särskilt Torsbybryggeriet. Det sägs klart ut att man anser att bryggeriet i Torsby skall vara kvar. Det betycGer att socialdemokraterna inte har ansett att bryggeriet i Arboga skall vara kvar, I utan att problemen där i stället skall justeras med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är just vad utskottet rekommenderar och vad även budgetministern här har berört. Jag kommer därför att känna mig samvetsmässigt helt välställd när jag i denna fråga trycker på ja-knappen. Jag hoppas också att den rent politiska argumentation som kommer att gå ut till Arbogaborna inte skall missförstås alltför mycket utan att de skall ha förståelse för att det ställningstagande som jag har tagit är väl så gagneligt för dem som om jag hade röstat på reservationen.

Herr talman! Tack, Olle Göransson, för det yttrandet! Jag har hela tiden velat avkräva Ingemar Mundebo ett sådant besked, men jag har tyckt att jag inte skulle förlänga debatten med det. Jag har nämligen räknat med att regeringen, helt naturligt, avser att fördela sina hjälpåtgärder på de båda ställena. Men, herr budgetminister, var nu så vänlig och säg några pålitliga och uppmuntrande ord även om Arboga!
Herr talman! Vi skall se på situationen sådan den verkligen är. Denna debatt förs ju med utgångspunkt i att bryggeriindustrins kapacitet endast är utnyttjad till 70 20. Det är verkligheten, oberoende av vad som står på olika sidor i ett utskottsbetänkande. Verkligheten är också den, att det i de förhandlingar som har förts har gjorts allt som är möjligt att göra för att antingen behålla sysselsättningen eller också finna alternativ som är möjliga att utnyttja och som kan vara bra för de anställda. Enligt den information som jag har fått har utgångspunkten i förhandlingarna om Arboga varit att en nedtrappning av verksamheten i två etapper är ofrånkomlig. De som berörs av detta har i majoriteten av fallen fått erbjudande om anställning på samma ort — i Arboga. I några fall kan en pensionering bli aktuell, och det kan hända att somliga visstidsanställningar inte förlängs. Men i majoriteten av fallen ges alltså möjlighet till andra anställningar.

Herr talman! Som jag har sagt flera gånger tillkommer det företagsledningen att efter förhandlingar med personalen och efter beslut i styrelsen fatta de slutgiltiga besluten. Något mera positivt och sött ligger inte i reservationen. Tvärtom, där ligger många sura piller som liksom Arbogaölet känns efteråt.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

Som jag sade förut: Såsom enskild riksdagsledamot och motionär måste man bl.a. utgå ifrån att styrkan i den politiska plattform som man har främst grundar sig på solidaritet med den riksdagsgrupp som man representerar. Det är den vägen kraften skall komma, inte bara genom ordvändningar och mer eller mindre löftesrikt tal. Jag tror också att detta kommer att besannas i den här röstningssituationen.
Herr talman! Jag tror att Olle Göransson kan få besked, om han läser s. 9 i utskottsbetänkandet och funderar över innebörden i vad som där sägs. Där står det nämligen att man måste vänta med beslut och handling tills riksdagen någon gång i höst kan ta ståndpunkt. Vi är beredda att nu aktivt gå in och göra vad som är möjligt att göra på alla de berörda orterna.

Herr talman! Detta betänkande behandlar några motioner om engångs Vissa engångsförpackningar för öl och läskedrycker, och främst gäller det förpackningar av förpackningar för aluminium. Av dessa motioner står vårt parti för undertecknandet av en, 3! och läskedrycknämligen motion 720. er Två företag har beslutat att uppföra en fabrik för framställning av aluminiumburkar. Införandet av dessa aluminiumburkar går stick i stäv med den önskvärda utvecklingen mot energisnåla förpackningar och minskad nedskräpning. Detta är ett slående exempel på hur de s.k. fria marknadskrafterna ställer myndigheter och samhälle inför ett fullbordat faktum. Här har berörda företag utarbetat sina planer utan nämnvärd kontakt med vare sig konsumenterna, övriga bryggerier eller handeln. Nu har berörda företag lämnat en redogörelse för hur ett återtagningssystem skall fungera. Jag är förvånad över att ett företag kan lämna en sådan redogörelse. Ännu mer förvånad blir man, då utskottet tydligen har godtagit denna redogörelse utan en enda kommentar. Vad säger man då i denna redogörelse? Jo: Omfattningen av textilinsamlingen känner jag icke till, men jag vet att det i dag är endast tio av landets kommuner som har denna pappersinsamling. Vidare säger man: ”De burkar som konsumeras utomhus lägger konsumenten i särskilda stationära och mobila burkuppsamlingsbehållare som finns uppställda i anslutning till frekventerade platser.” Alla som besökt frekventerade platser utomhus vet hur det brukar se ut på dessa ställen.

För det första: Hur skall insamlingen ske i övriga 268 kommuner och vad avses med ”annan person eller organisation” som skall omhänderta de burkar som konsumeras utomhus? För det andra: Vilken eller vilka skall ordna dessa uppstädningsaktioner för upplockning av burkar i naturen? Detta kallar företaget för ett system — jag tycker det är kvalificerat svammel. Vad har då utskottet att säga? Jo, man hänvisar till jordbruksministern, som menar att det ankommer på de berörda företagen att svara för att frågan om återvinningen löses på ett från samhällets synpunkt tillfredsställande sätt.

Utskottet anser också att frågan om styrmedel för att åstadkomma en från samhällets synpunkt acceptabel återvinningsgrad bör utredas med det snaraste. I det sammanhanget vill man även att konsekvenserna för bryggerinäringen, handeln och konsumenterna av olika styrmedel skall beaktas. Sammanfattningsvis innebär detta att utskottet inte utesluter en mängd framtida problem och att en mängd olika saker bör utredas. Men man har inget att erinra mot att framställningen av burkarna startas, fastän konsekvenserna inte är kända. I den här kammaren har otaliga gånger poängerats att vissa beslut inte kan fattas, eftersom det pågår utredningar eller på grund av att utredningar skall tillsättas. Men här går man den motsatta vägen. Beror detta på att det gäller ett storföretag? Det rimliga i det här fallet är väl ändå att utreda först och sedan besluta om införande av dessa aluminiumburkar, och detta om det visar sig vara ändamålsenligt och hanteringen från hela samhällets synpunkt är acceptabel. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till motion 720.

Herr talman! Då det föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande kan jag fatta mig mycket kort. Men jag vill säga till John Andersson, eftersom han tog upp frågan om produktionen av dessa aluminiumburkar, att han bör ha klart för sig att vi i dag importerar 120 miljoner aluminiumburkar per år. Genom den tillverkning som nu skall komma till stånd skall man ersätta dessa burkar och sedan även ha en stor export. Alltnog: Problemet med nedskräpning i naturen är inte nytt. Jag har ett mycket gott förflutet där, vill jag meddela John Andersson. Redan på 1960-talet tog jag i andra kammaren upp problemet med engångsglasen. Jag trodde då i min enfald att om man fick ett förbud mot engångsglasen, så skulle man komma till rätta med problemen. Den motion jag väckte resulterade i utredningen Ett renare samhälle. Men det visade sig att jag inte hade rätt när jag trodde att om man bara införde ett förbud skulle det bli bra. Det kunde nämligen konstateras att returglasen blev engångsglas. Man har även försökt olika slag av pantsystem — vi vet ju att pantsystem kan vara en god hjälp. Men lägger man en för hög pant på förpackningarna, följer också därmed problem, genom att det då går att importera tomma flaskor eller burkar, som är rätt billiga i inköp, för att få ut det höga pantpriset. Detta framgår av betänkandet från den utredning som landshövding Netzén var ordförande i, som är ganska intressant att läsa. Man har redan erfarenheter av systemet med återvinning och avskiljning, och självfallet kommer man att få mer erfarenheter av det genom testverksamheten i Varbergs kommun. I Vivallaområdet i Örebro kommun har det lyckade utfallet av hushållens separeringsverksamhet blivit mycket omtalat, och många har varit där och studerat den. Man separerar där avfallet och skiljer på papper, glas och metaller. Det är alldeles klart att nedskräpningen i naturen är ett stort problem, trots att det är förbjudet att skräpa ner där. Returglasets ställning har dock varit god, det vill jag starkt betona. Detta beror på att många hushåll köper dryckerna backvis i affärerna och sedan lämnar tillbaka backarna. Nedskräpningsproblemet hänger också delvis samman med det rörliga friluftslivet — människorna kastar skräp i naturen fastän det är förbjudet. Det problemet har vi inte lyckats komma till rätta med. Man kan undra vad det är för skillnad mellan en vanlig plåtburk och en aluminiumburk. Plåtburken rostar sönder på 15 år, medan aluminiumburken ligger kvar under avsevärt längre tid — och det är ju den lokala renhållningen som måste lösa problemet. Men kan vi få ett pantsystem, så som det är tänkt, förutsätter jag att förpackningarna — i likhet med vad som har gällt för returflaskorna — kommer att samlas upp, inte bara av dem som är anställda i kommunen för att hålla kommunen ren, utan även av många ungdomar och andra. Herr talman! Utskottet har på olika sätt redovisat de utredningar som har företagits och ger en klar bild av att styrelsen för teknisk utveckling har varit involverad i en utredning om bryggeriernas förpackningar.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
För det andra skulle det vara bra om utskottet ville granska den redogörelse som företaget för tillverkning av aluminiumburkar har lämnat och höra efter vilka dessa andra personer eller organisationer är som skall ordna uppstädningsaktioner i skogen då man skall plocka upp plåtburkar. Vidare råder det väl anarki i samhället, när man först beslutar att bygga en fabrik som innebär att man inför en ny förpackning och först därefter utreder konsekvenserna av detta — det måste väl vara rimligare att gå den andra vägen, nämligen att först utreda frågan och undersöka vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle få och därefter eventuellt fatta beslut om att bygga fabriken och införa förpackningen. I det här fallet har gången varit helt vansinnig.
Herr talman! Låt mig citera vad som står på s. 5 i näringsutskottets betänkande: ”De viktigaste argumenten för beslutet att ersätta den gamla burken med en ny är enligt PLM följande. En återvinningsbar burk ersätter en icke återvinningsbar. Detta medför energibesparing vid en återvinningsgrad av mer än ca 50 Jo. Jämfört med den hittills använda är den nya burken ca 40 gram lättare och 10-15 öre billigare per styck.” Energiåtgången blir inte så stor.

Herr talman! Det finns faktiskt uppgifter om att det skulle behövas en återvinningsgrad på 98 96 för att det där resonemanget skall gå ihop. Jag vill inte garantera att det stämmer — det är svårt att sätta sig in i detta — men det finns alltså sådana uppgifter. Dessutom finns det vissa erfarenheter från USA när det gäller återvinningsburkar av aluminium. Dessa erfarenheter är inte särskilt glädjande.

Herr talman! Bara helt kort: I den mån som PLM och Pripps läser riksdagsprotokoll finns det kanske anledning att gå upp i den här debatten också från socialdemokratiskt håll och understryka det allvar varmed utskottet ser på den här frågan. Utskottets krav på att frågan om styrmedel skall utredas med det snaraste i syfte att åstadkomma en från samhällets synpunkt acceptabel återvinningsgrad visar det allvaret. För att tala klartext kan man kanske säga att det endast är under förutsättning att ölburkarna av aluminium samlas upp och återanvänds som den fabrik som PLM nu håller på att bygga kan bli en affärsmässig framgång för företaget. Utan återvinning kommer restriktionerna från samhällets sida som ett brev på posten. Att framställa aluminium är bland det mest energikrävande som finns. Aluminiumburkar som bara slängs innebär därför ett stort energislöseri, som knappast kan accepteras av samhället. Också ur miljösynpunkt har aluminiumburken stora nackdelar, eftersom den inte bryts ned i naturen utan ligger och skräpar år efter år. Såväl bryggeribranschen som handeln bör räkna med att samhället kommer att kräva införandet av ett pantsystem för aluminiumburken om andra metoder för insamling och återvinning misslyckas. Inte heller är det realistiskt av PLM och Pripps att tro att kommunerna skall ta på sig ansvaret för att samla in aluminiumburkarna. Kommunerna har inte bett att få den nya burken, och de har dessutom angelägnare uppgifter att satsa sina pengar PLM bör alltså ha klart för sig, när man nu bygger vidare på sin Nr 140 aluminiumburksfabrik, att det med all sannolikhet finns en klar majoritet i Torsdagen den riksdagen mot aluminiumburken om man misslyckas med sina löften om en —g maj 1980 hög återvinningsprocent. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets

Herr talman! Datafrågorna tillhör ju de frågor här i riksdagen som de flesta av oss riksdagsmän känner osäkerhet inför. Det är främst av två skäl som vi ännu famlar i mörkret när det gäller hur användningen av datorer kommer att utvecklas i det svenska samhällsmaskineriet. För det första har vi litet till mans alltför liten kunskap om datateknikens möjligheter att anpassas till verksamheter som är inriktade på att betjäna människorna i hela vårt land. Vi måste med tanke på detta försöka undvika att låta oss styras av denna teknik, som har utvecklats under senare år och som representerar en av de stora framtidsmöjligheterna inom olika områden av det svenska samhället. För det andra har det inte funnits någon klart uttalad målsättning för hur denna teknik skall styras och behandlas hos olika myndigheter som tar datatekniken till hjälp i sitt arbete. Riksdagen behandlade förra året propositionen om ADB i statsförvaltningen. Beslutet då i riksdagen innebar att man skulle föra en mera målinriktad datapolitik samt att riksdagen skulle få en större insyn i utvecklingen av ADB-verksamheten inom olika myndigheter. I det nu aktuella betänkandet behandlar finansutskottet frågan om den centrala organisationen för rationalisering och ADB i statsförvaltningen i anledning av proposition 124. Jag skall på grund av den sena timmen — och då flera ledamöter skall hinna med tåget — inte närmare kommentera utskottets 141 betänkande annat än den del till vilken vi från centern fogat en reservation. I den nu aktuella propositionen tar man upp frågan om i vilken form statskontoret bör uppmärksammas på decentraliseringssträvandena inom statsverksamheten. På våren 1979 biföll riksdagen ett yttrande från konstitutionsutskottet, 1978/79:35, där det sades att ”ett lämpligt sätt att stimulera decentraliseringssträvandena inom statsförvaltningen är att skriva in ett decentraliseringsmål i olika författningar som styr arbetet i förvaltningen. I första hand bör bestämmelser skrivas in i allmänna verksstadgan och instruktionen för statskontoret. Dessa åtgärder kan enligt utskottets uppfattning vidtagas utan att ytterligare utredningar behöver avvaktas.” I proposition 1979/80:124 går föredragande statsråd emot detta och förordar att statsmakterna vid behov i uppdragen särskilt anger att utredningsarbetet skall inriktas mot att åstadkomma decentralisering. Majoriteten i utskottet ifrågasätter nu om det är meningsfullt att dels ha ett allmänt formulerat decentraliseringsmål i den allmänna verksstadgan, dels också ett allmänt formulerat åläggande i statskontorets instruktion att redovisa alternativ som avser decentralisering. Utskottet menar att de decentraliseringsalternativ som skall utredas måste knyta an till det aktuella utredningsuppdraget, och eftersom direktiv nu normalt kommer att lämnas vid varje enskilt utredningsuppdrag kan sådana decentraliseringsalternativ preciseras av regeringen redan i direktiven. Vi som representerar centerpartiet i utskottet har reserverat oss mot att utskottet nu ändrar på riksdagens beslut från våren 1979. Vid det beslutet gick utskottet emot föredragande statsrådet och anslöt sig till utredningen, flertalet remissyttranden och två motioner från centerpartiet och socialdemokraterna. Vi anser att riksdagen även denna gång bör ändra på förslaget i propositionen. Utskottsmajoriteten menar tydligen att de flesta enskilda utredningsuppdrag vid statskontoret skall ges av regeringen, som då lämnar särskilda direktiv. I propositionen utsägs dock att statskontoret på eget initiativ bör kunna utföra rationaliseringsutredningar i frågor av gemensamt intresse för flera eller alla myndigheter. Statskontoret kan även utföra utredningar på begäran av andra myndigheter. En huvuduppgift för statskontoret bör även vara att fungera som normgivande och stödjande expertorgan för de statliga myndigheterna i sådana frågor om rationalisering, administrativ utveckling och ADB som inte uttryckligen har lagts på annan central myndighet. Vi reservanter anser att dennna verksamhet — som alltså ligger utanför regeringens särskilda direktiv — kan få en betydande omfattning, och det är då angeläget att statskontorets arbete styrs av bl.a. ett konkret decentraliseringssträvande. Detta uppnås knappast om riksdagen beslutar i enlighet med utskottsmajoritetens skrivning. Även för direktivskrivarna inom regeringskansliet borde det vara värdefullt om de vet att statskontorets verksamhet styrs bl.a. av ett decentraliseringsmål. Herr talman! Jag yrkar med anledning av det anförda bifall till vår reservation under denna punkt och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Med hänsyn till den framskridna timmen skall jag fatta mig mycket kort. Propositionen 124, och även yttrandet till densamma, har föranlett ganska få motioner; det är naturligt eftersom hela arbetet med statskontorets organisation och ADB-användning fortfarande befinner sig på utredningsstadiet eller är under arbete i departementet. Utskottet har kanske därför inte ägnat den tid Rune Rydéns och Göthe Knutsons mycket uppslagsrika och värdefulla motioner borde ha föranlett. Det blir dock tillfälle att återkomma till detta. Centern har lagt fram en motion som i fyra punkter föreslagit vissa ändringar, och utskottet har med en mycket förstående skrivning tillmötesgått tre av dem. På en punkt kvarstår en viss meningsskiljaktighet, och den gäller decentraliseringen. Rolf Rämgård har här utvecklat skälen för sitt förslag. De är visserligen mycket riktiga, men vi tror att när man nu i allmänna verksstadgan, som ju också gäller för statskontoret, har fått in en punkt som kräver att man tar hänsyn till decentraliseringsfrågorna, så är det ganska tillfredsställande. Sedan kommer ju, som också Rolf Rämgård sade, troligen flertalet utredningar att initieras eller passera genom regeringskansliet. Om regeringen önskar att man skall ha ett eller flera decentraliseringsalternativ kommer då ett särskilt besked att kunna ges om det. Vi tror att det kanske kommer att vara värdefullare ur decentraliseringssynpunkt att man på det viset särskilt uppmärksammar sådana situationer och då ger särskilda direktiv. De önskemål som centermotionärerna har framfört gynnas kanske bäst av att man icke tar in ett särskilt stadgande i statskontorets instruktion. Det kan dessutom ofta vara så att det inte bör göras en utredning om ett decentraliseringsalternativ, därför att det skulle medföra en kostnad som i och för sig vore omotiverad. Det kan emellertid vara svårt för statskontoret att låta bli, om decentraliseringsmålet finns inskrivet i dess instruktion. Utskottsmajoriteten har därför kommit till den uppfattningen att det räcker med den instruktion som finns i verksstadgan och med de uttalanden som har gjorts här i riksdagen och från annat håll för att man skall uppnå de syften som utskottet och de olika partierna är överens om. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i dess betänkande nr 26.
Herr talman! Helt kort till herr Siegbahn: Ni säger ju själv att vi har rätt i våra antaganden. Då hade det väl varit riktigt om utskottet hade följt upp vår argumentering. Vad som är anmärkningsvärt är att riksdagen enhälligt så sent som förra året beslöt att i instruktionen för statskontoret klart ange en målsättning för hur man skulle hantera dessa olika frågor. Vi har vänt oss emot att man på det här sättet gått ifrån detta av riksdagen så nyligen fattade beslut. Det anser vi anmärkningsvärt. Såvitt vi kan finna har inte något nytt kommit in i bilden som motiverar en ändrad inställning.

Herr talman! Jag skall också fatta mig kort och ta i anspråk kortare tid än den jag anmält, även om jag tycker att vi inte är här bara för att vi skall resa härifrån. Det förs en debatt om proposition 124. Den debatten borde egentligen inte föras. Ärendet borde inte behandlas, eftersom behandlingen strider mot grundlagen. Propositionen berör anslagsfrågor. Den borde därför ha överlämnats till riksdagen den 10 mars. Den är daterad den 13. Den är bordlagd den 19. Grundlagens bestämmelse är till för att skydda riksdagens ställning mot regeringen. Riksdagen skall ges rimlig insyn, rimliga arbetsmöjligheter. Regeringen skall inte kasta in propositioner hur som helst under den arbetsmässigt hårdaste delen av riksdagsåret. Undantag kan i detta fall bara göras av s.k. synnerliga skäl. Sådana skäl föreligger inte. Sådana skäl har inte ens åberopats av regeringen. Regeringen har inte bara lämnat den här propositionen i strid med grundlagen. Ett enstaka övertramp hade naturligtvis inte föranlett mig att gå upp i talarstolen här i kväll och göra sak av det hela. Det kommer andra propositioner. De gäller också pengar. De är också inlämnade för sent. När det dessutom är i så pass viktiga frågor som datafrågor kan man ytterligare understryka det otillfredsställande i att de inte lämnas i tid. Och får jag också fråga: Om det fanns skäl, vilka är de? Var är de synnerliga skälen, som grundlagen talar om? Varför har de inte meddelats riksdagen, vare sig av regering eller utskott? Alltså: Vilka skäl finns? Det är en fråga till finansutskottets ledamöter. På den frågan måste det finnas ett svar. Vad blir följden, om vi godkänner att regeringen får lägga fram förslag av ekonomisk karaktär på annat sätt än som sägs i grundlagen? Ser finansutskottet vad det leder till? Det betyder ju att regeringen hädanefter kan överraska oss i riksdagen med vilka anslagskrav som helst efter den föreskrivna tiden. Det betyder i sista hand att riksdagen helt kan tappa greppet om den ekonomiska politiken, om budgetpolitiken — tappa det grepp som grundlagen velat att riksdagen skall ha och som riksdagen kan ha bl.a. därför att det finns en tidsgräns för avlämnadet av propositioner i anslagsfrågor. Jag vill också fråga de borgerliga ledamöterna: Varför vill ni försämra riksdagens ställning? För det är väl ändå obestridligt att så sker om man börjar släppa igenom saker på det här sättet? Om riksdagen inte har sin Nr 140 grundlagsenliga kontroll över anslagspolitiken — då blir dess ställning Torsdagen den försämrad. Och jag frågar därför: Varför vill man driva igenom denna g maj 1980 försämring? Allra sist en annan synpunkt: Då och då reser sig borgerliga ledamöter och talar om demokratins spelregler, om demokratisk trovärdighet, om trohet — ,isationen för mot grundlagen — särskilt då andras trohet. rationalisering Får jag fråga: Var är de i dag? Hur är det med trovärdigheten i dag? Hur är och ADB i statsdet nu med respekten för rikets grundlag? Verkligheten är såvitt jag kan se den att ni håller grundlagen så länge det passar er. Ni är demokrater så länge ni har nytta av det. När det inte passar och när ni har större fördel av att bryta grundlagen — då bara bryter ni den. Det är bara att konstatera att så är det. Sådana är emellertid inte vi — grundlagen är till för att hållas, inte för att köras över. Denna proposition, herr talman, är inte avgiven till riksdagen i enlighet med grundlagens krav. Utskottet borde därför egentligen bara föreslå en förlängning av förra årets anslag. Det borde ha varit det logiska. Jag yrkar mot bakgrund av vad jag nu sagt på återremiss av ärendet till utskottet.

Herr talman! Rune Rydén har frågat mig om jag anser att lantmäteritaxan ligger på en rimlig nivå och om det är i överensstämmelse med svensk förvaltningspraxis att avgift tas ut även om förrättning inte slutförs. Lantmäteritaxan höjdes med 28 2 för flertalet förrättningar den 1 januari 1980. Höjningen var nödvändig för att vi skall kunna upprätthålla den av riksdagen fastlagda principen att taxeavgifterna skall täcka kostnaderna för förrättningsverksamheten. Jag anser emellertid att höjningen är mycket stor, framför allt med tanke på att lantmäteritaxan har höjts kraftigt under senare år. Denna utveckling måste vi försöka bryta. Jag har därför på regeringens uppdrag nyligen tillkallat en utredare med uppgift att allsidigt se över lantmäteritaxan. Utredningsuppdraget inrymmer också frågan om hur man skall täcka kostnaderna för förrättningar som inte slutförs. I utredningsdirektiven anförs bl.a. följande. En grundläggande utgångspunkt för översynen av taxan är att ersättningarna för den samlade förrättningsverksamheten också i fortsättningen skall grundas på verksamhetens självkostnader. Samma princip bör så långt möjligt gälla också för de enskilda förrättningarna. Det är också viktigt att lantmäteritaxan utformas så att den främjar rationalisering och effektivisering av verksamheten. Härigenom kan taxenivån hållas nere. En ny taxa bör självfallet också utformas så att sakägarna lätt kan förstå och acceptera principerna för taxesättningen.

Herr talman! Jag tackar för svaret om lantmäteritaxorna. För tre år sedan frågade jag dåvarande bostadsministern om den då helt nya taxekonstruktionen och fick till svar, att om de genomsnittliga kostnaderna för de olika typfallen av inställd förrättning inte svarade mot de ersättningar som tas ut kommer ersättningarna självfallet att justeras. De nya s.k. sakersättningarna som gäller fr.o.m. den 1 januari 1980 har blivit bättre i detta avseende, genom att den procentuella andelen av fullgjord förrättning, dvs. där avstyckning eller klyvning har skett, har minskat och ger möjligheter till större variation. Men även i de fall där arbetsinsatsen betraktas som mycket ringa tas en avgift ut på minst 10 90 av beloppet för genomförd förrättning. Det innebär oftast att fastighetsbildningsmyndigheten bara har lagt upp ett registerkort och diariefört ärendet. För detta tar man ut en avgift på 10 20 av 3500 kr., dvs. 350 kr. Fastighetsbildningsmyndigheter som jag haft kontakt med har därför sett sig föranlåtna — på förfrågan från människor som vänder sig till myndigheten — att meddela att om ärendet återkallas kommer en sådan här avgift att tas ut. Den nya taxan från den 1 januari innebär en enligt min mening uppseendeväckande höjning, och den har av många upplevts som alltför hög —- tydligen även av statsrådet. Att ha sakersättningar enligt den nu tillämpade schablonmodellen kan säkert vara bra och riktigt, men när allmänheten upplever nivån som alltför hög — efter rundringning till olika fastighetsbildningsmyndigheter har jag funnit att även de har den uppfattningen — finns det all anledning att göra en översyn. Att man t.ex. får betala 4 100 kr. för en enkel avstyckning på platsen som är klar på någon halvtimme, innebär att allmänheten förlorar förtroendet för att myndigheten gör rättvisa taxesättningar. Det är därför med stor tillfredsställelse jag konstaterar att statsrådet Georg Danell i svaret på min fråga säger att han uppfattar taxan som alltför hög och att den nuvarande utvecklingen måste brytas. Jag ser också mycket positivt på att en utredare har tillkallats för att se över lantmäteritaxan. Jag hoppas naturligtvis att utredaren kommer att arbeta mycket skyndsamt, så att vi inom relativt kort tid kan få en allmän översyn av den nuvarande lantmäteritaxan.
Herr talman! Jag vill vidimera den del av Rune Rydéns anförande som gäller att detta är en fråga som upplevs som allvarlig såväl av kunder hos lantmäteriet som av dem som arbetar inom lantmäteriet. Eftersom det också finns stor oro bland flera av oss politiker över den utveckling som varit både när det gäller taxans höjd och när det gäller delar av konstruktionen finns det alla skäl att nu genomföra det utredningsarbete som jag just har startat. Jag hoppas att vi skall kunna komma fram till rimliga lösningar på kort tid, men också att det under utredningsarbetets gång då och då skall kunna presenteras dellösningar så att vi kan få en hyfsning av i första hand den mycket starka kostnadshöjning av taxan som har skett under senare delen av 1970-talet.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig om jag är beredd att redovisa förutsättningarna för att påskynda en långsiktig lösning för att säkerställa trandansen vid Hornborgasjön samt om jag kan ge besked om på vilken ort och vid vilken tidpunkt det i Skaraborgs län aktuella etanolprojektet kan igångsättas. Ett flertal åtgärder har under senare år prövats för att tranorna — som tidigare — i stort antal skall kunna samlas vid Hornborgasjön. Som frågeställaren framhållit är den kanske viktigaste frågan i detta sammanhang tranornas tillgång till föda, och då i första hand potatis. Enligt vad jag erfarit arbetar naturvårdsverket och länsstyrelsen i Skaraborgs län tillsammans med kommuner och landsting för att lösa detta problem. De försöker genom flerårsavtal med markägarna få till stånd en potatisodling om ca 20 ha, vars huvudsakliga syfte skulle vara att förse tranorna med den erforderliga potatisen. Genom de förhandlingar som pågår bör förutsättningar kunna skapas för att på lång sikt behålla den betydande turistattraktion som trandansen vid Hornborgasjön utgör. Vad gäller frågan att lokalisera etanoltillverkningen till Skaraborgs län vill jag anföra följande: Dets.k. Skaraborgsprojektet har nyligen presenterats vid en uppvaktning för industrioch energiministrarna och mig själv. Projektet studeras f. n. inom regeringskansliet. Det är för tidigt att uttala sig om frågan huruvida Skaraborgsprojektet kan få någon avgörande betydelse för potatisodlingen i Skaraborgs län. Det bör påpekas att i projektet, som ju är att betrakta som ett försöksprojekt, kommer att som råvara utnyttjas avfallspotatis och överskottsspannmål. I varje fall på kort sikt torde därför projektet, om det kommer till stånd, inte medföra någon ökad potatisodling inom Skaraborgs län. Jag uppfattar emellertid Skaraborgsprojektet som intressant inför övervägandena om en etanolproduktion i Sverige. En särskild utredning håller f. n. på att undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för tillverkning av etanol ur sockerbetor och andra produkter. Enligt min mening bör etanolutredningens resultat avvaktas innan slutlig ställning tas till eventuellt statligt engagemang i Skaraborgsprojektet. Jag är sålunda inte nu beredd att ge besked om på vilken ort och vid vilken tidpunkt som det planerade Skaraborgsprojektet kan startas.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

Tranornas antal vid sjön har stadigt minskat ända sedan brännvinsbränneriet på Stora Bjurums gods lades ned och därmed också den stora potatisodlingen. I år har antalet tranor glädjande nog ökat, men det återstår att se om detta är en tillfällighet eller om den långsiktiga negativa trenden har brutits. Det är emellertid fullt klarlagt att tranornas intresse för markerna runt Hornborgasjön som dansoch rastplats under sin färd mot häckningsplatserna i norr beror på just potatisen. Sedan jag väckte denna fråga har, som statsrådet också nämnde i sitt svar, ett värdefullt initiativ tagits av naturvårdsverket, länsstyrelsen och landstinget i Skaraborgs län samt berörda kommuner vid ett gemensamt sammanträde för några dagar sedan just i avsikt att åstadkomma en lösning, om än tillfällig, i den riktning som är önskvärd. Med anledning av att staten i ett annat sammanhang har påtagit sig det fulla ansvaret för Hornborgasjöns restaurering vill jag fråga jordbruksministern hur han ser på huvudmannaskapet när det gäller de åtgärder som vi nu diskuterar. Bör inte staten i konsekvens med riksdagsbeslutet om Hornborgasjön även svara för kostnaderna för de åtgärder som på lång sikt måste vidtas för att bevara Hornborgasjöns roll som samlingsplats för tranor? Det är ju en naturvårdsfråga av synnerligen stort värde långt utanför kommunernas och länets gränser. Det är kort sagt fråga om en riksangelägenhet. Den bästa lösningen synes vara att återuppta en regelrätt odling av potatis som skulle motsvara förhållandena före 1971, då nämnda storodling vid Stora Bjurum lades ned. Om vi får den planerade försöksanläggningen för etanolframställning, skulle förutsättningarna för att åstadkomma just denna långsiktiga lösning kunna förbättras. Med hänvisning till detta kan vi konstatera att det finns ytterligare ett starkt skäl som talar för att man bör välja just Skaraborgs län vid lokaliseringen av denna försöksanläggning. Jag har därför efterlyst besked om var och när det planerade etanolprojektet kan startas. Jag har inte fått något konkret svar i dag men vill fråga jordbruksministern: När kan man räkna med att få besked? Är jordbruksministern beredd att påskynda utredningen? Förutom etanolprojektets regionalpolitiska betydelse kan projektet innebära att vi får ytterligare möjligheter att säkerställa de ekologiska förutsättningarna för att kunna ha kvar tranorna vid Hornborgasjön. Det är ju ett unikt skådespel på vårarna, som blivit internationellt uppmärksammat och som vi måste kunna bevara till kommande generationer.
Herr talman! Det är naturligtvis önskvärt att säkerställa att ett stort antal tranor även i framtiden dansar vid Hornborgasjön. Jag vill emellertid framhålla att tranan som art inte på något sätt är hotad här i Sverige eller är i behov av särskilda skyddsåtgärder för sin fortsatta existens. Det största värdet med den stora mängd tranor som samlas vid Hornborgasjön ligger snarare i dess betydelse för turistnäringen. Det vore därför naturligt om berörda kommuner och landsting hjälpte till att säkerställa trandansen. Jag hoppas att de pågående överläggningarna kommer att leda till resultat. Därmed skulle förutsättningarna vara goda att för lång tid framåt säkerställa trandansen vid Hornborgasjön. Enligt min mening berör de frågor som Sten Svensson ställt två helt skilda problem. Det kan inte vara rimligt att som en långsiktig lösning för trandansen vid Hornborgasjön påskynda eller påverka behandlingen av frågan om en eventuell etanolproduktion i Skaraborgs län. Denna fråga får lösas från helt andra utgångspunkter. Jag hoppas att jag kan ge ett mera definitivt besked när den pågående utredningen blir färdig med sitt arbete i sommar.
Herr talman! Det som är av avgörande betydelse för att kunna säkerställa den s.k. trandansen vid Hornborgasjön är just tillgången på potatis. Försvinner den, försvinner också det här unika skådespelet som har stor betydelse för turismen liksom också för naturvården i området, vilket jordbruksministern också intygade. Självfallet kommer de berörda kommunerna -— själv är jag fullmäktiges ordförande i en av dessa kommuner — liksom landstinget att ta ett ansvar. Det kan vi vara överens om. Men med tanke på att frågan är av så stor rikspolitisk betydelse och väckt intresse långt utanför landets gränser anser vi att även staten borde ta ett motsvarande ansvar. Det var på den punkten som jag ville ha ett besked av jordbruksministern. Jag menar inte att det här etanolprojektet kommer att lösa problemen. Jag tror att det kan vara ett av många bidrag till att öka förutsättningarna för en regelrätt potatisodling i området. Och kan vi på olika sätt medverka till att få till stånd en potatisodling av rejält format bör vi begagna de möjligheterna. Det skulle vara ett väsentligt bidrag när det gäller att lösa den fråga som vi tydligen är överens om att det är angeläget att få en långsiktig lösning på så snart som möjligt.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder dels för att minska utsläppen och få stopp för blyutsläppen från Laisvallgruvan till Laisälven och Aisjaure, dels för att bottenrensningsoch återställningsarbeten skall utföras. malmbrytning och anrikning i Laisvall. Bolaget ålades att i samråd med naturvårdsverket utreda frågan om lämplig typ av rening av gruvvattnet och avloppsvattnet från anrikningsverket. Den slutliga prövningen av villkoren för dessa utsläpp uppsköts i avvaktan på utredningarna. Koncessionsnämnden har därefter efter förslag från bolaget bl.a. beslutat att gruvvattnet skall undergå höggradig rening. Bolaget skall till den 1 januari 1982 redovisa erfarenheterna av denna rening till koncessionsnämnden. När det gäller utsläppen till Aisjaure har bolaget kommit in med förslag till reningsåtgärder i mars i år. Denna fråga prövas nu av koncessionsnämnden. Av min redovisning framgår att miljöfrågorna vid Laisvallgruvan varit föremål för en omfattande prövning vid koncessionsnämnden. Prövningen pågår fortfarande i vissa delar. Miljöskyddsprövningarna har bl.a. omfattat sådana problem som Paul Lestander tar upp i sin fråga. När det gäller frågan om bottenrensningsarbeten har emellertid enligt vad jag erfarit några förslag inte aktualiserats vid prövningen. Det är inte möjligt för mig att här göra en bedömning av lämpligheten av sådana åtgärder i detta fall. Ofta kan åtgärder av detta slag vara tveksamma från miljösynpunkt genom att skadliga ämnen som nu är bundna på botten rivs upp. Bl. a. svårigheter av detta slag har föranlett att koncessionsnämnden hittills endast i mycket begränsad utsträckning ansett sig kunna förordna om återställningsarbeten i vattenområden. Det bör här anmärkas att frågan om återställningsarbeten utgör en av de återstående huvudfrågorna för den sittande miljöskyddsutredningen.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på frågan. Fiskeriintendenten i övre norra distriktet har 1979 gett ut en PM om metallanalyser på fisk från Laisälvens och Skellefteälvens vattensystem. Redovisningen avser inverkan till följd av utsläppen från Laisvalls gruva. Där konstateras att ytterligare provtagningar på vidgade provområden behövs. Vidare pekas på de summaeffekter man kan uppnå genom förekomsterna av zink och kadmium. I ännu högre grad torde den starkt förstärkta verkan som olika xantater utövar tillsammans med bly ha negativ effekt på vattenmiljön. Xantater används som samlarreagens i flotationsprocessen vid malmanrikning.

Laisvalls gruva är viktig för den svenska blyproduktionen. Den ger arbete för Arjeplogsborna. Gruvdriften i Laisvall ger ett betydelsefullt tillskott till Boliden Metall AB:s vinster. Det kan dock aldrig ha varit någons avsikt att denna verksamhet skulle få skada eller förstöra betingelserna för fiskproduktion eller reproduktion i två huvudälvar. Fiskerisakkunniga påpekar i ett avsnitt i åberopad skrift att reproduktionen av sik kan vara hotad. Kommer jordbruksministern att tillse att här framförda synpunkter beaktas i sittande miljöskyddsutredning?
Herr talman! Samtliga de frågor som Paul Lestander tar upp är under prövning på olika sätt. Anledningen till att de är uppmärksammade är naturligtvis de problem som bl.a. Paul Lestander har redovisat. Den sittande utredningen har att ta upp särskilt de problem som Paul Lestander här har pekat på.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag avser att vidta sådana åtgärder att nyetablerade jordbruk i regionalpolitiskt prioriterade områden kan fortleva och ges nödvändig likviditet så att de regionalpolitiska målsättningar, som sådana jordbrukssatsningar ursprungligen var ett led i, kan uppfyllas. Enligt riksdagens beslut år 1977 om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken skall denna ges sådan inriktning att jordbruket och därtill knutna verksamheter kan medverka i en aktiv regionalpolitik. Samtidigt betonades att rationaliseringspolitiken skall kunna fungera som ett regionalpolitiskt instrument. Därför anpassades också formerna för de statliga stödinsatserna till de regionala och lokala förhållandena. Samtidigt beslöts om ett regionalpolitiskt rationaliseringsstöd. Stödet utgår i form av bidrag — som ett komplement till det allmänna kreditstödet — i områden med sämre förutsättningar för jordbruksproduktion. Stödet har sedermera kompletterats med ett särskilt glesbygdsstöd till bl.a. lantbruksföretag. Ett särskilt prisstöd utgår också sedan länge till jordbruket i norra Sverige. Syftet med prisstödet är att höja lönsamheten hos jordbruket i dessa delar av landet till en nivå som är jämförbar med den som uppnås vid det mellansvenska jordbruket. Prisstödet har nyligen setts över. Förslag till ett förbättrat stöd har nu lagts fram i propositionen om reglering av priserna på jordbruksprodukter. Det rådande ränteläget har medfört att likviditetsproblem har uppstått vid sådana jordbruksoch trädgårdsföretag som startats under de senaste åren eller där större investeringar gjorts, inte minst i norra Sverige. Det är angeläget att utvecklingen inte leder till att företagare med välskötta företag kommer på obestånd och att därmed den statliga rationaliseringspolitiken inte får avsedd effekt. Regeringen har därför i februari i år uppdragit åt lantbruksstyrelsen att efter samråd med statens jordbruksnämnd kartlägga situationen för högt skuldsatta lantbrukare och trädgårdsföretagare samt redovisa alternativa förslag till åtgärder som kan behövas för att klara de likviditetsproblem som skuldsättningen kan medföra. Lantbruksstyrelsen väntas inom kort redovisa sitt uppdrag. Först sedan lantbruksstyrelsen har lämnat sin redovisning är jag beredd att ta ställning till vilka konkreta åtgärder som kan behöva vidtas. Jag vill då understryka att de nyetablerade lantbrukarnas situation kommer att särskilt beaktas.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret.

Referatet från Västerbotten talar om faktorer som på kort tid satt många jordbrukare i en allvarlig ekonomisk kris. Konkurshotet svävar över många av dem. I samtliga citerade uttalanden hänvisas till högräntepolitikens verkningar. Man kan också konstatera att en brist på regionalpolitisk helhetssyn präglar regeringens jordbrukspolitik. Etableringar har stimulerats, men följdåtgärder har förbisetts. En sådan åtgärd vore förbättrad markavvattning. Avser jordbruksministern att vidta åtgärder för att lösa markavvattningsfrågan? Kommer ett eventuellt förslag till lösande av markavvattningsproblemet att lägga över ansvaret därför på fattiga Norrlandskommuner, eller skall staten svara för dessa kostnader? Kommer regeringen att utarbeta en långsiktig plan för bibehållande av dessa jordbruk? De har startats och drivits som en nödvändig regionalpolitisk insats. Efter det besked som jag nu har fått vill jag ställa ytterligare en fråga: Kommer jordbruksministern att tillse att den utredning som sysslar med de här frågorna arbetar med sådan skyndsamhet att den snabbt kommer att ge nödvändigt resultat?
Herr talman! Jag är starkt medveten om den besvärliga ekonomiska situationen inom jordbruket, och det är också därför som lantbruksstyrelsen har fått det här uppdraget från regeringen. När det gäller avvattningsfrågorna — och om Paul Lestander då speciellt tänker på Norrbotten och det s.k. fyrkantsprojektet — vill jag svara att den frågan är under beredning i regeringskansliet. Självfallet kommer de utredningar som arbetar med de här frågorna att arbeta med skyndsamhet.
Nr 141 Herr talman! Efter det senaste svaret vill jag säga att om utredningarna Fredagen den kommer att arbeta med den skyndsamhet som nu aviseras, får jag tacka 9 maj 1980
Herr talman! Jens Eriksson har, mot bakgrund av den nyligen inträffade katastrofen vid oljefälten i Nordsjön, frågat mig om jag avser att ta upp en diskussion om beredskapen för stora oljekatastrofer i de öppna haven och om höjande av säkerheten. Jens Eriksson har vidare frågat mig om jag på internationell nivå ämnar ta upp en diskussion om den förstörelse av haven som oljeutvinningen orsakar. Frågan om beredskapen mot stora oljekatastrofer i de öppna haven har behandlats av 1977 års oljeskyddskommitté i betänkandet Beredskap mot oljeutsläpp till sjöss. Kommittén tillsattes av dåvarande kommunministern efter oljeutflödet i april 1977 vid borrplattformen Bravo. Kommittén bedömer att oljeutvinningen i Nordsjön inte utgör ett större föroreningshot mot svenskt kustområde än nu förekommande oljetransporter runt våra kuster. Betänkandet remissbehandlas f. n. Sverige har under en tioårsperiod använt avsevärda resurser för att bygga upp en organisation för oljebekämpning till havs och i kustvattnen. Ansvarigt organ har varit tullverkets kustbevakning. Denna organisation har resurser och erfarenheter som står sig väl vid en internationell jämförelse. Flera framgångsrika bekämpningsoperationer har också genomförts. Erfarenheter från senare tid har dock visat på vissa begränsningar i möjligheterna att effektivt bekämpa oljeutsläpp till sjöss. Hårt väder, mörker och is är exempel på sådana begränsningar. Oljehotet mot vår känsliga kustoch skärgårdsmiljö och svårigheterna att effektivt bekämpa eventuella utsläpp var bakgrunden till att jag enligt regeringens bemyndigande i juni 1978 tillkallade en särskild utredningsman med uppgift att utreda frågan om åtgärder mot oljeoch kemikalieskauor till sjöss. Utredningsmannens betänkande Ren Tur — program för miljösäkra sjötransporter har remissbehandlats och bereds f. n. i jordbruksdepartementet. Vissa beslut med anledning av betänkandet togs redan i augusti 1979. Avsikten är att de olika utredningsförslag som föreligger skall ligga till grund för ett förslag till ett samlat handlingsprogram för att minska miljöriskerna vid sjötransporter av olja och kemikalier. När det gäller frågan om att på internationell nivå ta upp en diskussion om den förstörelse av haven som oljeutvinningen orskar vill jag framhålla 1 följande. Visst samarbete i frågan har sedan flera år ägt rum inom den internationella sjöfartsorganisationen . Sverige har i FN:s generalförsamling hösten 1979 föreslagit att FN:s miljöprogram i Nairobi skulle få i uppdrag att utarbeta ett förslag till utvidgat FN-samarbete i fråga om oljeutvinning på havsbottnen och därmed sammanhängande säkerhetsfrågor. Vid ett möte som nyligen hållits med styrelsen för FN:s miljöprogram har jag ånyo tagit upp frågan. Några direkta beslut av miljöstyrelsen i denna fråga har det tyvärr inte varit möjligt att få fram nu, men vissa inledande studier kommer att utföras fram till nästa styrelsemöte, då frågan kommer upp igen. Från svensk sida kommer vi att aktivt delta i detta arbete. Med hänsyn till de risker för skada för fisket som föreligger om olyckor inträffar i Nordsjön är det också angeläget att oljeskyddsfrågorna bevakas på det nordiska planet. Sverige har därför, bl.a. i det nordiska kontaktorganet för fiskefrågor, nyligen tagit upp frågan om problemen med oljespill. Vår avsikt är att från svensk sida även i detta forum aktivt delta i arbetet mot den förstörelse av haven som oljeutvinningen kan förorsaka.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. För mig ligger det nära till hands att reagera när en olycka av det slag som berörs i interpellationen händer. Omedvetet gör man reflektionen: Vad hade hänt om det hade varit ett borrtorn i stället? Förutom att många människoliv skulle ha gått till spillo hade man fått ett borrhål, som hade sprutat olja, och man hade inte ens vetat om det hade gått att stoppa. Vad händer om vi får en sådan katastrof? En förespråkare för danskt fiske sade för en tid sedan att om detta hade varit ett borrtorn hade det varit en katastrof för danskt fiske. Det är klart att det i första hand skulle ha påverkat fisket i Nordsjön. Men vad hade hänt med Skagerack och Kattegatt? När jag var barn hittade jag en gång en flaskpost på en holme utanför min hemö. Den var utsänd från Aberdeen i Skottland. Jag sände den tillbaka och erhöll i ersättning härför 90 öre. Den var ett bevis för att strömmarna sätter från Nordsjön och in mot Bohuskusten. Jag har flera bevis härför. Hundratals eller kanske tusentals fiskelådor med stämplar från Hull och Aberdeen har under årens lopp hamnat på vår kust till stor glädje för våra skärgårdsfiskare som använder dem till ålsumpar. Men de är samtidigt ett talande bevis för att det som släpps ut i Nordsjön mycket väl kan hamna på vår kust. Jag vill erinra om att det i den olja som smetade ned Bohuskusten efter Bravokatastrofen fanns hjälmar och skyddskläder från plattformarna i Nordsjön. Jag har därmed inte sagt att det var olja från Bravo vi fick. Det saknas bevis härför. Jordbruksministern hänvisar till vad som gjorts i anledning av Bravokatastrofen. Undersökarna har kommit fram till att oljeborrningen inte utgör ett större föroreningshot mot svenskt kustområde än nu förekommande oljetransporter runt våra kuster. Även om jag inte delar den uppfattningen är det illa nog ändå. Det söl som förekommer normalt och som inte kan undvikas vid oljeutvinning i öppna havet är allvarligt. Men ett brott på en ledning kan i praktiken få vilka följder som helst. Jag har även observerat att Nr 141 efter det inträffade blir borrtornen föremål för besiktningar med jämna mellanrum. Det är ett steg i rätt riktning. Jag konstaterar vidare av svaret att problemet har tagits upp inom FN, och det är min förhoppning att resultat kan uppnås utan alltför stor fördröjning. Frågan har även tagits upp av nordiska kontaktorganet för fiskefrågor. Det skedde vid det sammanträde som ägde rum i Reykjavik den 22 april. Jag deltog i detta sammanträde och är glad för att frågan togs upp från svensk sida. Det är riktigt att man på alla områden gör vad man kan för att öka säkerheten och därmed minska riskerna. Den norska delegaten Kjell Raasokk lovade att vid nästa sammanträde, som äger rum i Stockholm i höst, norsk expertis skulle lämna en redogörelse för de undersökningar som gjorts från norsk sida och de resultat som därvid kommit fram. Det har förekommit uppgifter i pressen att Sverige inom den närmaste tioårsperioden kommer att i stor skala ägna sig åt oljeutvinning i Östersjön. Vilka fakta som finns bakom dessa uppgifter vet jag inte, och jag tror heller inte att jordbruksministern kan ge ett svar. Därför avstår jag från att ställa frågan. Den som lever får se. Om dessa uppgifter har någon grund finns det i varje fall anledning att med skärpt vaksamhet följa utvecklingen och ställa kraven högt. Jag har i min interpellation sagt att det inte är en angelägenhet för den eller de stater som härskar över området, utan det är en sak som berör oss alla. Det är därför min förhoppning att jordbruksministern inte drar sig för att ta upp problemen till diskussion med berörda parter. Det är det första steget mot en förbättrad säkerhet och därmed ett ökat skydd för vår miljö och vår näring.
Herr talman! Jag kan i långa stycken dela Jens Erikssons uppfattning. Jag vill bara påpeka att när han hänvisar till interpellationssvaret och i min mun lägger ett uttalande, att oljeutvinningen i Nordsjön inte utgör ett större föroreningshot mot svenskt kustområde än nu förekommande oljetransporter runt våra kuster, så rör det sig om ett citat av vad utredningen säger. Jag har i den delen inte gjort någon bedömning — utredningens betänkande är på remiss. I övrigt vill jag säga att jag förstår Jens Erikssons engagemang i de här frågorna, och jag värdesätter att Jens Eriksson i det nordiska kontaktorganet har drivit frågorna. Jag försäkrar att vi kommer att med kraft driva dessa frågor även fortsättningsvis på det internationella planet. Det är en svår internationell fråga att få alla stater med i det här arbetet, men vi kommer att fortsätta arbetet.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att utredningen hade kommit till den här slutsatsen. Jag lade inte de orden i jordbruksministerns mun. Ö 13 Överläggningen var härmed avslutad.
Herr talman! Bl. a. med anledning av en längre tjänsteresa kan jag inte besvara tre interpellationer, som ställts till mig, inom föreskriven tid. Det gäller interpellation nr 177 av Arne Nygren, interpellation nr 178 av Rune Jonsson och interpellation nr 184 av Olle Wästberg i Stockholm. Interpellationerna nr 177 och 184 besvaras den 2 juni, interpellation nr 178 besvaras i samband med att motioner angående skogsindustrin behandlas i kammaren, preliminärt den 13 maj.
Herr talman! Raul Blächer har frågat mig om jag dels anser att den förvärrade situationen för industrisysselsättningen i Värmlands län påkallar särskilda statliga åtgärder, dels vilka åtgärder jag avser vidta för att hindra en fortsatt utflyttning ur Värmlands län och med en sådan utflyttning sammanhangande följder för de berörda kommunerna. Bakgrunden till frågan är att Billerud AB nyligen tillkännagett planer på att lägga ner delar av sin verksamhet vid Skoghalls och Gruvöns masssaoch pappersindustri. Vidare har Karlstads Mekaniska Werkstad AB meddelat att arbetsstyrkan i Karlstad skall minskas och Vänerskog AB att bruket i Deje måste läggas ner. Varslen innebär att sammanlagt drygt 1200 arbeten försvinner i kommunerna Grums, Hammarö, Karlstad och Forshaga. Vad gäller den i interpellationen nämnda utflyttningen ur Värmlands län vill jag påpeka att Värmland sedan år 1974 haft en större inflyttning än utflyttning. Beträffande de särskilt omnämnda kommunerna har även dessa haft en förhållandevis positiv flyttningsbild under senare år. Värmland har en besvärlig sysselsättningssituation. Enligt arbetskraftsundersökningarna har sysselsättningen inom tillverkningsindustrin minskat med mer än 10 96 under de tre senaste åren, vilket är dubbelt så mycket som i riket i genomsnitt. Industrisysselsättningen är ett stort problem, och sysselsättningssituationen har förvärrats genom de senaste åren strukturomvandling inom länets basindustri. Totalt sett har dock sysselsättningen ökat under de senaste tre åren i länet, en ökning som är något större än för riket. När det gäller det av Vänerskog ägda Deje Bruk AB, med 220 anställda, pågår enligt vad jag erfarit ansträngningar för att undvika en total nedläggning. Den aviserade neddragningen med 300 personer vid Karlstads Mekaniska Werkstad ökar företagets möjligheter att överleva på sikt. Samarbete med andra företag underlättas genom att företaget blir mer attraktivt som partner. De fackliga organisationerna är väl medvetna om Karlstads Mekaniska Werkstads besvärliga situation och behovet av en effektivisering av verksamheten. Formerna för en effektivisering har diskuterats i olika arbetsgrupper där de fackliga organisationerna deltar, liksom löntagarkonsulten i Nordstjernan. En utredningsgrupp inom Billerud-Uddeholm har presenterat ett förslag till strukturplan för Skoghalls och Gruvöns massaoch pappersindustri. Planen är ett förslag till handlingsprogram för de närmaste tre till fem åren. Skoghallsfabriken har 1 500 anställda. I strukturplanen föreslås att man där skall investera ca 500 milj.kr. i bl.a. utbyggnad av en säckpappersmaskin. Sulfitfabriken och två mindre pappersmaskiner skall enligt planen dock läggas ned och personalen reduceras med ca 500 personer. Vid Gruvöns bruk, som har 1 600 personer sysselsatta, skall ca I 000 milj.kr. investeras i en ny flerskiktsmaskin och i utbyggnad av en pappersmaskin. Förädlingsfabriken och tre mindre pappersmaskiner skall enligt planen läggas ned. Personalstyrkan reduceras därvid med ca 200 personer. Planen anger inte hur finansieringen av investeringarna skall genomföras och inget sägs heller om eventuellt samarbete med andra skogsindustriföretag. Strukturplanen har ännu inte behandlats i företagets styrelse. Trots stora investeringar kommer således sysselsättningen att minska. Sysselsättningsneddragningarna borde dock till stor del kunna ske utan avskedanden. För att behandla sysselsättningsproblemen i Värmlands län tillsattes för några år sedan Värmlandsdelegationen. Delegationen har upphört, men den verksamhet som delegationen byggt upp lever vidare och bedrivs numera av länsstyrelsen. För denna verksamhet har regeringen för innevarande budgetår tilldelat länsstyrelsen 3,2 milj.kr. i projektmedel som den får disponera efter sina egna prioriteringar. Norrbottens län är det enda län som tilldelats ett högre anslag. Dessa medel har ställts till förfogande för att idéer och projekt skall kunna tas till vara och utvecklas så att nya arbetstillfällen kan skapas. Jag vill därvid erinra om att regionalpolitiskt stöd kan lämnas inom hela länet. Flera kommuner har också en så hög inplacering i stödområdet att stöd kan lämnas på särskilt förmånliga villkor. Under de senaste åren har de regionala utvecklingsfondernas verksamhet byggts ut och betydande ekonomiska resurser har ställts till fondernas förfogande. Utvecklingsfonden i Värmlands län har för innevarande budgetår fått 18,9 milj.kr. i nya lånemedel, vilket har inneburit ökade stödmöjligheter för länets små och medelstora företag. De förslag till konkreta åtgärder som länsstyrelsens projektarbete kan avsätta liksom möjligheterna till regionalpolitiskt stöd i Värmlands län och regeringens satsning på utvecklingsfonden kommer rimligen tillsammans att kunna medföra positiva effekter på sysselsättningen i länet.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret på min interpellation. Statsrådet tillstår i svaret att Värmland har en besvärlig sysselsättningssituation, och det är verkligen det minsta man kan säga. Det är fråga om en utarmning av ett län, och den utarmningen har pågått ända sedan motorsågarna gjorde entré i de värmländska skogarna i 1950-talets början. Och mekaniseringen av skogsbruket drev de värmländska skogsarbetarna i stora skaror från deras hembygd till andra orter och andra delar av landet, framför allt till storstadsområdena. Det är en utarmning som började kulminera i slutet av 1970-talet, men vi har ännu inte sett slutet på denna kulmen. De nu aktuella bekymren gäller den region i Värmland, Karlstadsregionen, som hittills haft en uppdämmande effekt på utflyttningen ur länet genom att den glesbygdsbefolkning som blivit arbetslös kunnat få ny sysselsättning i denna del av länet. Nedflyttning till Vänerbäckenet har förekommit under en längre tid. Men nu är det alltså aktuellt att inemot 1 500 arbeten skall försvinna just i Karlstadsregionen. Jag har i interpellationen inte nämnt samtliga nu aktuella nedläggningar och inskränkningar. Jag har nämnt de 700 arbeten som skall försvinna vid Billeruds massaoch pappersindustri i Skoghall och Gruvön, jag har nämnt de 300 arbeten vid Karlstads Mekaniska Werkstad AB som Rederi AB Nordstjernan i Stockholm inte längre anser vara lönsamma och jag har nämnt skogsägarkooperativa Vänerskogs bekymmer för de 220 anställda vid bruket i Deje. Till den aktuella situationen hör också omkring 170 arbeten vid Svenska Rayons fabrik i Vålberg, Karlstads kommun, och det 50-tal arbeten vid Prippsbryggeriet i Torsby som diskuterades här i kammaren i går kväll. Jag begär inte att industriministern nu i all hast skall improvisera en kommentar även till läget för dessa industrier, även om jag förutsätter att han känner till det. Det jag däremot saknar i svaret är resonemang om hur man på längre sikt skall kunna vända den här utvecklingen, så att Värmlands län och i synnerhet de hårdast drabbade orterna och kommunerna får tillskott av industri i stället för att som hittills mista industri och då sådana tillskott, att dessa ersätter minst det antal arbeten som nu har gått och går förlorade. Industriministern konstaterar ju att sysselsättningen inom tillverkningsindustrin i Värmlands län har minskat med mer än 10 26 under de tre senaste åren. Hur stor är då den procentandel som de nu aktuella inemot 1 500 arbetena motsvarar? Och hur stor är minskningen totalt betraktad med t.ex. året 1960 som utgångspunkt? Tyvärr måste jag säga att industriministerns svar helt igenom är en klen bortförklaring av det regionalpolitiska problemets omfattning. Detta är förvånande, eftersom ingen kan lägga det tunga ansvaret på Nils G. Åsling personligen eller ens på landets industriminister för att situationen är som den är. Inte ens regeringen kan ju ställas till svars för att en 20-30-årig utveckling har gett oss denna regionala obalans och försatt Värmlands befolkning i den nu mycket svåra situationen. Värmlands län har sedan år 1974 haft en större inflyttning än utflyttning, säger industriministern. Jag betvivlar inte att uppgiften är korrekt. Men vad bevisar nu detta? När människor förlorar sina jobb i 40-50-årsåldern t.ex. kanske de inte flyttar från sin hembygd. Varje arbetslös som stannar kvar i länet blir ju ett fortsatt tillskott i befolkningsstatistiken, och får den arbetslöse barn så tillkommer ännu en. De unga som inte kommer ut på arbetsmarknaden har i allmänhet inte större möjligheter någon annanstans i riket i dagens läge. Göteborgsregionens arbetsmarknad har ju några år varit en tillgång för arbetslösa från Värmland, om man nu skall betrakta flyttlassen som en tillgång. Men vad händer när varvskrisen slår igenom på denna arbetsmarknad? Sannolikt kommer ännu fler värmlänningar att stanna kvar i länet, även om de blir arbetslösa. Sedan säger Nils Åsling att sysselsättningen i länet totalt sett har ökat under de senaste tre åren. Det är ett vanskligt sätt att handskas med statistik, och syftet kan bara vara att skymma sikten för hur illa det egentligen är ställt. Formellt ökade visserligen antalet sysselsatta — men jämför man personer i arbete med sysselsatta och tittar litet närmare på siffrorna för heltidsarbetande och deltidsarbetande, så framgår det att så gott som hela tillskottet är deltidsarbeten, dvs. arbeten med mindre än 35 timmars veckoarbetstid. Antalet heltidsarbeten har minskat, och totalt är det en minskning under de tre åren 1977, 1978 och 1979 med ett par tusen heltidsarbeten. ”T Deje blöder vi redan förut.” De orden kommer från ledande håll inom Vänerskog. Vad Vänerskog vill ha de tio miljoner man har begärt för Deje Bruk AB till är en frist för att utveckla en produkt som svarar mot omkring 100 miljoner om året i ökade exportinkomster. Industriministern kan inte ge något besked. Är det så att industriministern här böjer sig för de intressen som landets ekonomiminister står närmare och egentligen redan bestämt sig för att vända tummen ner för Vänerskog? Det enda statsrådet i dag kan säga är att han har erfarit att det pågår ansträngningar för att undvika en total nedläggning av Deje Bruk AB. Vad menar industriministern med detta uttryck? Enligt Vänerskogs ledning räddas vartenda nu befintligt jobb vid Deje Bruk AB, om man får den begärda fristen, så att den nya produktionen kan utvecklas. Skall Vänerskog få den chansen? Eller skall Vänerskog konkurreras ut av de stora och mäktiga bolagen och offras för den blint slående och förödande strukturomvandlingen? Och vad har landets industriminister för uppfattning om den pågående utvecklingen inom skogsindustrin? Är det från nationell synpunkt verkligen rationellt att som storbolagen nu gör satsa på ett fåtal stora pappersmaskiner och lägga ned de små? Är den pågående koncentrationen och centraliseringen framsynt och rationell? Gynnar den en ökad förädling? I Gruvön vill Billerud nu lägga ned en förädlingsfabrik. Samtidigt får Vänerskog inget stöd för en förädlingsprodukt som vi med all hänsyn tagen till exportintressen och företagsekonomiska synpunkter har anledning att tro på. Och samtidigt dras den yrkeskunniga personalen vid Svenska Rayons fabrik i Vålberg ned, och även där är det fråga om vidareförälding fram till färdig produkt av värmländsk skogsråvara. Det som Billerud har hållit på med är att under flera år exportera värmländska arbeten till utlandet och lägga ned i Värmland. Nu ökar bolagets vinster och börjar krypa upp mot de s.k. rekordårens — år som inte ligger alltför långt bort i historien då Billerud fick sina kapitalresurser ökade. Nu investerar Billerud, men det medför minskad sysselsättning, och det medför också minskad förädling. Och de stora bolagen i Värmland har under decennier slagit dövörat till för de värmländska arbetarnas krav på en ökad vidareförädling av Värmlands råvaror i Värmland. Inte minst för att ge kompletterande sysselsättning på bruksorterna, en-företagsorterna runt om i länet, har dessa krav ställts. Vad vill industriministern göra för att främja förädlingen inom Värmland? Det enda industriministern tar upp på det lilla pluskontot för framtiden är länsstyrelsens s.k. projektmedel, det allmänna regionalpolitiska stödet och utvecklingsfondernas verksamhet. Detta kommer rimligen att kunna medföra positiva effekter för sysselsättningen i länet, säger Nils Åsling. Låt oss hoppas det. Men därom vet vi ju ingenting. Möjligheterna till regionalpolitiskt stöd har existerat i flera år, och det har inte medfört någon väsentlig industrietablering i Värmland. Man kan bara hoppas, men det räcker ju inte i den nu mycket allvarliga situationen. Därför är det oroande att regeringen inte har vidare vyer än vad som framgår av interpellationssvaret och inte är beredd att ta hand om den mycket svåra situationen.

Herr talman! Låt mig först säga något om den flyttningsbild som industriministern har tecknat i sitt svar och som nu egentligen inte längre gäller. Det har nämligen i år skett en klar omsvängning till färre inflyttade än utflyttade. Totalt har vårt län från årsskiftet t.o.m. vecka 15 tappat 385 personer. Situationen när det gäller befolkningsutvecklingen är för dagen den, att vi nu börjar få vikande siffror även för de kommuner som tidigare befunnit sig på plussidan. Vi har tidigare talat om avfolkningen av norra och västra länsdelen, där kommuner som Hagfors, Torsby, Eda, Säffle, Arvika m.fl. ofta nämnts. Enligt de allra senaste uppgifterna, som jag fick i går och som tydligen ännu inte nått upp till industridepartementet, har tidigare pluskommuner som exempelvis Kil, Forshaga och Grums i centrala regionen nu plötsligt hamnat på minus. Intill vecka 15 har Forshaga minskat med 17 personer, Grums med 33 och Kil med 26. Inte ens det tidigare ganska stabila Vänerbäckenet kan längre undgå vikande befolkningssiffror. Och så talar industriministern i sitt svar om att kommunerna omkring Karlstad under de tre senaste åren haft en förhållandevis positiv flyttnings bild. Detta är inte sant, om man tar i betraktande den utveckling vi haft hittills i år och som jag här kort har skisserat. Herr talman! Jag vill i anslutning till Raul Blächers interpellation ta tillfället i akt att på nytt ta upp den utomordentligt allvarliga situation som råder vid Deje pappersbruk, där över 200 anställda och deras anhöriga nu har väntat på besked från industriministern i ganska exakt fyra månader. Jag hade mitt partis uppdrag att förstamajtala i Deje och fick träffa omkring 1000 kommuninvånare, som med stor ängslan riktade blickarna mot den nedläggningshotade fabriken när fanborgen och tåget passerade över Dejeforsbron. Många lokala paroller i tåget knöt också an till Dejefabrikens öde. Den oacceptabelt långa väntan på besked från industriministern har satt sina tydliga spår i det tidigare hårt krisdrabbade samhället Deje, som är beläget inom Forshaga kommun. Den totala pessimismen är på väg att lägra sig över den tidigare så livliga bruksorten, och anledningen till detta är det uteblivna beskedet från industridepartementet, trots ett klart avgivet löfte om att fallet Deje, på grund av sitt allvar, skulle behandlas med förtur. Det var den 10 januari som en 23 man stark Värmlandsdelegation fick företräde för industriministern och arbetsmarknadsministern samtidigt — bägge statsråden finns ju här närvarande. Jag skall inte här i detalj relatera allt som sades vid den uppvaktningen, men slutorden från herr Åsling vill jag gärna återge, trots att jag gjort det en gång tidigare här i kammaren. Ordagrant sade herr Åsling så här: Är det så allvarligt så att bruket hotas av nedläggning då lovar jag att behandla fallet Deje med förtur. Vänerskogs ledning, representanter för facket och vi politiker från olika partier som deltog i uppvaktningen lämnade departementet i den klara förvissningen att statsrådet Åsling menade allvar. Tiden gick och inte ett knyst hördes från herr Åsling eller någon annan i departementet. På dagen två månader efter uppvaktningen — dvs. den 10 mars — hade herr Åsling och jag ett meningsutbyte här i kammaren. Jag hade då frågat industriministern när ett besked var att vänta från regeringen och vad han gjorde för att påskynda ett beslut och därmed infria löftet om att Dejeärendet skulle behandlas med förtur. I sitt svar sade industriministern att han förstod den oro och den otålighet som jag gav uttryck för och som jag efter flera besök där visste höll på att växa fram i det berörda samhället. Herr Åsling ansåg att ett ärende av den här karaktären måste få ta sin tid, men lovade komma med besked så snart beredningen av ärendet var klar. Tiden har sedan gått, och i morgon är det fyra månader sedan löftet om förtursbehandling gavs i departementet. Inga som helst besked har kommit, och nu frågar vi som bor i Värmland och i synnerhet de som bor i Deje: Vad lägger industriministern egentligen in i begreppet förtur? Herr Åsling måste vara medveten om att det här sättet att hålla anställda och deras familjer på halstret i månad efter månad bidrar till en allmänt utbredd irritation. Inte minst för statsrådet själv tror jag att det vore välbetänkt att i klartext tala om för Vänerskog, den fackliga organisationen och kommunledningen i Forshaga kommun, om det blir ett ja eller ett nej till Vänerskogs begäran om 10 milj.kr. för innevarande budgetår. Man kan inte på det här sättet fortsätta bollandet tills all luft har gått ur bollen. Lika väl som jag minns slutorden från herr Åsling den 10 januari vid den uppvaktning som jag har talat om, lika väl minns jag hans slutord här i kammaren två månader senare, den 10 mars: ”Vi vet väl hur situationen ser ut i Vänerskog och vilka möjligheter man har att klara problemen i Deje. Vi kommer med ett besked så snart som ärendet är färdigberett.” Så långt industriministern den 10 mars. I dag, herr talman, skriver vi den 9 maj. Av Vänerskogs ansökan framgår klart att det stöd man söker avser utveckling av nya produkter. En fortsatt obeslutsamhet från regeringens sida kan bara innebära två saker: antingen — i bästa fall — en kraftig bantningskur där hälften av arbetsstyrkan får gå, eller den totala bruksdöden. Det är de två alternativ som står till buds om ingen räddningsaktion sätts in. Herr talman! Låt mig avsluta med att säga att jag vid dialogen den 10 mars, trots att jag då inte fick något som helst besked, fick ett intryck av att industriministern inte definitivt hade stängt dörren. Det är möjligt att jag, i hopp om Dejes överlevnad, tog fel, men nu måste här i dag herr Åsling ge oss från Värmland ett klart besked. Det är ett sådant som vi nu efterlyser. I morgon är det fyra månader sedan vi fick ett löfte — det är nu tid att besked ges.

Herr talman! Raul Blächer gav en ganska god illustration av bakgrunden till de värmländska problemen när han sade att utarmningen och problemen i skogsbygden började med motorsågarnas intåg. Det han sade visar hur Värmland, hårt beroende av en basnäring och med en ensidig näringsstruktur, har kämpat och kämpar med stora problem. Orsaken till dessa är alltså en ensidig näringsstruktur, vars ensidighet understryks av att ett fåtal stora företag dominerar det värmländska näringslivet sedan mycket lång tid tillbaka. Receptet mot detta heter ju differentiering av näringslivet — en ny näringslivsstruktur. Mig veterligt tillhör varken Raul Blächer eller Gunnar Olsson partier som egentligen har kämpat på barrikaderna när det gäller att i tid se till att bygder av denna karaktär skulle få ett differentierat näringsliv och därmed ett minskat beroende av konjunkturutvecklingen och av enstaka stora företags väl och ve. Det är egentligen först med den förra trepartiregeringens arbete, som startade hösten 1976, med att skapa en ny småföretagspolitik som den reella grunden för ett differentierat näringsliv i bygder som Värmland har lagts. Men jag hälsar naturligtvis Raul Blächer och Gunnar Olsson välkomna att, sent omsider, komma med i detta arbete att skapa en ny näringsstruktur i skogsbygderna. Det är nu bråttom, men det tar sin tid att förändra näringsstrukturen, med de smärtsamma omställningsproblem som detta för med sig i Värmland. Ingen med anspråk på att vara saklig kan ändå ha undgått att notera att insatserna från regeringens sida i Värmland har varit och är mycket betydande. Det var i Värmland som vi för att rädda näringslivet 1977 tog det i sig anmärkningsvärda steget att bevilja de speciella villkorslånen till Uddeholm AB, för att därmed ge rådrum i en mycket allvarlig industrikris. Denna lösning blev sedan vägledande för insatser även på andra områden både i Värmland och i andra delar av vårt land. Låt mig så gå in på de mera konkreta frågorna. Det är tydligt att intresset fokuseras på vad som sker med Deje Bruk, och Gunnar Olsson har ställt en del kompletterande frågor på den punkten. Dejeprojektet har i industridepartementet behandlats med förtur, men detta projekt består av en rad komponenter, där ett inslag är de förhandlingar som Vänerskog tillsammans med Rockwool AB och EKA har fört om ett utvecklingsprojekt. Projektet utgår från att en viss basproduktion, som ger 120 arbetstillfällen totalt, skall behållas. Lyckas projektet finns det dessutom stora möjligheter till en ökning av antalet anställda upp till nuvarande nivå. För utvecklingsarbetet har Vänerskog ansökt om stöd hos fonden för industriellt utvecklingsarbete, som kommer att behandla ansökan inom några veckor. I paketet ingår också några komponenter som avser regionalpolitiskt stöd. Och i det avseendet har departementet redan sagt sitt: under förutsättning att uppgörelsen mellan Rockwool och EKA håller och att fonden för industriellt utvecklingsarbete — som är en självständig institution som tillkommit med riksdagens goda minne — gör en positiv värdering av projektet skall regeringen via industridepartementet medverka i sin del för att projektet skall kunna realiseras. Det beskedet har legat klart länge. Vi väntar nu på den tekniska utvärderingen av projektet som fonden för industriellt utvecklingsarbete gör med hjälp av tillkallad expertis. Vi har tidigare väntat på att förhandlingarna mellan de tre parterna skulle genomföras. Jag ber Gunnar Olsson och i någon mån Raul Blächer: Sluta med mytbildningen kring att industridepartementet på något sätt skulle fördröja projektet. Jag kan förstå att det under de röda fanorna den 1 maj var nödvändigt att ta fram den mytbildningen — det är faktiskt fråga om en sådan. Vi har för vår del sagt att projektet är värt vårt stöd när alla andra komponenter, varöver vi inte råder, faller på plats. När det gäller andra projekt är det värt att notera att regeringen inom den närmaste framtiden kommer att lägga fram en proposition med ett förslag som säkrar sysselsättningen för huvuddelen av arbetsstyrkan i KF-ägda Svenska Rayon i Vålberg åtminstone till slutet av år 1982. I övrigt pågår, som jag nämnde i mitt svar, arbete på en rad områden med att säkra den industriella utvecklingen. Men jag återvänder till att den allmänna strukturen på näringslivet i Värmland måste förändras genom att svenska storföretag lägger ut filialer i Värmland i ökad utsträckning eller att tillkomsten av nya småföretag ökar väsentligt. Vi är från industridepartementets sida beredda att medverka i båda de alternativen, som skall differentiera näringslivet. Jag har för min del ännu inte medverkat till att säga nej till en enda lokaliseringsansökan som gällt ett realistiskt projekt. I själva verket har det till Värmland utgått ganska mycket stöd den vägen under senare år.

Herr talman! Nej, Nils G. Åsling, vi har inte sysslat med någon mytbildning. I varje fall har inte förstamajtalarna från vänsterpartiet kommunisterna ägnat sig åt det. Och det har vi inte gjort tidigare heller, om det skulle gälla att skapa en myt om att departementet förhalar just Dejeärendet. Vi ser nog litet mer långsiktigt och principiellt på de värmländska problemen för att ägna oss åt sådant. Jagtror inte heller att det är arbetarrörelsen som lämnar stoff för en sådan mytbildning — om det nu rör sig om det. Vi har i egenskap av riksdagens ledamöter förmånen att boka i första klass med tågen, och vi utnyttjar väl också den möjligheten. Samtal i restaurangvagnen med ledande personer inom Vänerskog har faktiskt snarare gett näring åt uppfattningen att man mycket intensivt väntar på ett besked om Deje. Snarare är det alltså i så fall Vänerskogs ledning som sysslar med mytbildning. Det vore kanske bra om kontakterna mellan industriministern och Vänerskog kunde förbättras. Det är beklagligt om vi skulle göra den här debatten till en prestigedebatt om vilken regering som varit bäst när det gäller den här politiken. Det är ju faktiskt så att industrisysselsättningen i Värmland på ett katastrofalt sätt fortsätter att minska och att den här katastrofala regionala utvecklingen pågått länge. På berörda orter i Värmland har den fackliga arbetarrörelsen, som ju är basen för såväl Gunnar Olssons som mitt parti, gång på gång ställt krav på bolagen att de skall utöka vidareförädlingsverksamheten, att de skall starta förädlingsverksamhet på bruksorterna i Värmland. Vänsterpartiet kommunisterna har åter upprepat kravet på statlig basindustri i länet. Vi har visst ägnat oss åt dessa frågor, arbetat med dem och ställt krav, och många av oss är sedan lång tid tillbaka engagerade i dessa frågor. Att tillsätta Värmlandsdelegationen var en riktig tanke, men denna har arbetat med mycket begränsade resurser. Delegationen har arbetat fram ett ambitiöst program sedan man gjort en noggrann inventering av allt som kunde tänkas skapa jobb här och var. Insatserna har väl ibland varit litet marginella, men det var dock ett stort paket som skulle ha kunnat bidra till en ökning av sysselsättningen i Värmland. Man begärde pengar, men fick inga. Med en mycket blygsam insats bakom sig resignerade till sist Värmlandsdelegationen. Men det var knappast delegationens fel, utan det berodde på att det inte blev mycket av de samlade samhälleliga insatserna för att rädda jobb i Värmland. Fortfarande saknar vi det här samlade greppet, att det verkligen tas ett övergripande ansvar. Vi kan inte hoppas på att enstaka fabrikörer med goda idéer skall komma flygande från himlen och etablera en och annan produkttillverkning. En betydande industrisysselsättning har gått förlorad. Stora delar av basindustrin lägger ned maskinella resurser och gör sig urarva på den gamla arbetarstammen som hade yrkeskunskaperna. Med en hårt styrd automatisering och rationalisering mister Värmland sin industri, och det är det som gör att de regionalpolitiska problemen blir så allvarliga. Därför frågar vi oss från arbetarrörelsens sida om inte samhället på ett helt annat sätt borde gå in och ta sitt ansvar här. Den tiden är förbi då man kan förlita sig på privata krafter som skall utveckla en industri som har stagnerat. Problemet är ju att man ensidigt satsat på exportindustrin och därmed gjort Sverige mycket exportberoende. Just inom denna exportindustri, som har gynnats på bekostnad av förädlingsverksamheten, har vi också den hårdaste automatiseringen och den hårdaste bortrationaliseringen av mänsklig arbetskraft. Vi måste ta ett gemensamt samhällsansvar för utvecklingen på detta område och gå in och bryta nuvarande trend. Vi måste kunna sätta under debatt vad som skall tillverkas och var det skall tillverkas. Nu måste vi få till stånd kollektiva politiska lösningar på problemen. Vi kan inte längre lita på att de privata krafterna skall lösa dem.

Herr talman! När jag nu för andra gången här i kammaren hänvisar till löftet från den 10 januari, då två av statsråden var med, märker jag en liten irritation hos industriministern. Den lilla irritationen är bara en krusning på ytan jämfört med den irritation som finns i Deje, både innanför fabriksportarna och utanför, dvs. ute i samhället. Den irritationen var inte bara något som kom till uttryck första maj, utan den möter man ständigt när man gör ett besök i Deje. Det är klart att vi som jobbar för att skapa arbetstillfällen i Värmland tar kritiken från industriministern litet hårt, just när han efterlyser större aktivitet. Vi tycker nog att vi tillsammans med länsmyndigheter, kommunalmän och fackliga organisationer gör vad vi kan för att skapa sysselsättning i länet. När vi då får betyget att vi borde vara mer aktiva i vårt arbete är det klart att det känns och att vi tar det litet hårt. Det kan verka tjatigt om jag ställer ännu några frågor till industriministern, men jag tar ändå den risken. Mycket talar nämligen för att 230 människor kommer att bli utan arbete i Deje i höst. Dagens interpellationssvar får mig inte att tro någonting annat. Jag tror inte att några pengar från regeringen till Deje är att vänta. Jag tror att det stod klart redan efter den uppvaktning som centerns ungdomsförbund gjorde hos statsrådet i onsdags, om jag tolkar tidningsreferaten rätt. Och jag har samma inställning efter de samtal vi åtminstone hittills haft i dag. Industriministern och jag kan vara överens om en sak, nämligen att oavsett vilken regering vi har så kommer det inte att finnas en sportslig chans att skaffa några ersättningsjobb i stället för dem som går förlorade i Deje i höst — inte som situationen på arbetsmarknaden ter sig i skogslänen, både i industriministerns hemlän och i mitt. Är det då inte, herr Åsling, en klok politik att gå in och slå vakt om de arbetstillfällen som finns? Vi vet av erfarenhet att det blir avsevärt billigare att rädda jobb än att försöka skapa nya. Och varför skulle inte ett skogsföretag i vår region kunna räddas genom statliga insatser, som är begränsade till 20 milj.kr. på två budgetår? Vi har tidigare ställt upp med betydligt större belopp vad gäller skogskooperationen i södra och i norra Sverige. Vi kan inte tillåta att 230 arbetstillfällen försvinner och bara säga som herr Åsling i sitt svar: Enligt vad jag erfar pågår ansträngningar för att undvika en total nedläggning. Är detta allt som kvarstår av löftet från den 10 januari? Till sist, herr talman, vill jag bara säga ett par ord om fonden för industriell utveckling. Herr Åsling nämnde att det beslutet kommer att fattas om några veckor. I Värmland har vi fått uppgift om att styrelsen skall sammanträda på måndag och att man då skall behandla den ansökan om 33 milj.kr. som ligger inne. Eftersom vi har två statsråd i kammaren nu skulle jag för det första vilja fråga: Ligger det någon sanning i detta att styrelsen skall behandla Dejeärendet nu på måndag? För det andra: Har någon av statsråden fått några förhandsuppgifter från fondens styrelse, om man från det hållet är beredd att tillskjuta pengar till fabriken i Deje för den framtagning av nya produkter som där sker? Jag ser nu, efter det uteblivna beskedet i dag, att den enda möjligheten att över huvud taget få statlig hjälp är via fonden. Är vi efter denna dialog överens om att inga pengar är att förvänta från regeringen?
Herr talman! Raul Blächer säger att Värmlandsdelegationen resignerade till följd av bristande anslag, men det är nog inte en riktig beskrivning. Värmlandsdelegationen sysslade med en kartläggning som i tiden var begränsad, och nu har initiativet återgått till länsstyrelsen. De speciella projektanslag som har funnits tidigare finns alltjämt till förfogande. I den budgetproposition som är föremål för riksdagens behandling har vi föreslagit ett anslag på 35 milj.kr. att fördelas till landets länsstyrelser för projekt inom länsplaneringsarbetet, och en väsentlig del av detta kommer naturligtvis Värmland till del. Raul Bliächer har också vissa mera ideologiska synpunkter på den värmländska utvecklingen som går ut på att samhället borde gå in och ta ett övergripande ansvar, dvs. att samhället i realiteten skulle ta över industrin och den vägen garantera sysselsättningen. Jag tror inte att man kan tänka sig att statsägda företag kan arbeta utifrån andra premisser än enskilda företag. Det måste finnas en marknad för produkterna, och om det inte gör det kommer även statsägda företag — det har vi ju sett talrika exempel på — i samma belägenhet som enskilda. Raul Blächers resonemang här innebär alltså inte någon lösning, utan det är en illusion. Det är också en illusion att tro att man skulle kunna bryta Sveriges exportberoende genom att — om jag tolkar det rätt — använda den värmländska skogsindustrins produkter på hemmamarknaden. Det finns knappast någon möjlighet att uppehålla en produktion och en industriell apparat av den karaktär vi har i Värmland liksom i Sverige i övrigt, om vi inte fortsätter med vår exportinriktade industri. Den är ju den bas vi bygger vårt välstånd på här i landet. Att tro att vi skulle kunna bryta det exportberoendet är alltså också det en illusion. Till Gunnar Olsson vill jag säga att jag naturligtvis förstår att det kan finnas en irritation i Deje. Men det beror väl i så fall på att man där, kanske med benäget bistånd av Gunnar Olsson, kan ha odlat något orealistiska föreställningar om hur ett projekt av den här karaktären skall förhandlas fram mellan tre parter, med regeringen och fonden inblandade, till en slutlig lösning. Det kan tyckas röra sig om relativt begränsade belopp, men jag vill erinra Gunnar Olsson om att regeringen inte har till sitt förfogande medel för finansiering av projekt av den här typen utöver dem som står till buds i industrifonden. Man får alltså acceptera att detta ärende skall behandlas på samma sätt som andra ärenden. Vad jag har bidragit med är att ta upp det i departementet med förtur, och det är en helt felaktig tolkning Gunnar Olsson gör när han säger att regeringen inte är beredd att hjälpa till. Vi har som jag sade i mitt tidigare inlägg redan givit klart besked till parterna om att vi är beredda att bidra med den del av paketet som ligger inom ramen för lokaliseringsstödet. Jag ber Gunnar Olsson ta hänsyn till vad jag anfört i det här avseendet och vad jag därmed också har angett som förutsättningar för projektet. Den enda förklaring till att Gunnar Olsson inte tror att det blir till någonting med det här projektet i Deje måste ju vara att han själv inte tror på projektet och på den tekniska utvärdering som industrifonden gör. Det finner jag mycket förvånansvärt. Jag finner det också ganska anmärkningsvärt att hela debatten drivs på detta sätt, när Gunnar Olsson inte tror på projektet. Jag tror på det, och därför har jag för min del å regeringens vägnar under hand gett vår sanktion för det. Hur industrifondens styrelse kommer att behandla detta må styrelsen själv svara för, och Gunnar Olsson får väl ställa sin fråga till den. Jag har fått den informationen att man där behöver ytterligare några veckor för att komma till ett faktiskt beslut, och det är det besked jag har att ge på den punkten.